Herr talman! Vad vi i dag diskuterar är tidigare regeringars handläggning av Kotmaleprojektet. Vi diskuterar inte projektet som sådant. Som framgått av tidigare inlägg går det emellertid inte att helt skilja sak och form från varandra. Om Kotmaleprojektet vore en dålig biståndssatsning, som många kvalificerade bedömare ansåg tvivelaktig eller t.o.m. skadlig, skulle kritik mot handläggningen givetvis framstå som mer berättigad. Lyckligtvis är det inte på det sättet, tvärtom. De flesta iakttagare och bedömare är ense om att det lankesiska Mahaweliprojektet, varav Kotmale utgör en viktig del, är ett utomordentligt betydelsefullt utvecklingsprojekt för Sri Lanka. Världsbanken konstaterar att programmet fullt utbyggt kommer att ha avgörande betydelse för landets utveckling. Samma bedömning gör en lång rad biståndsgivare som engagerat sig i andra delprojekt. Sri Lanka är ett av världens fattigaste u-länder. Liksom många andra länder i samma situation är också Sri Lanka ensidigt beroende av några få jordbruksoch plantageprodukter. Oljeberoendet är stort. Bönderna är utlämnade åt ett nyckfullt monsunklimat, och möjligheterna att bryta ny odlingsbar mark med traditionella metoder är mycket begränsade. Den nuvarande utvecklingspolitiken syftar till att bryta dessa beroenden. Den innebär en satsning på industrialisering, elektrifiering, minskat oljeberoende och utveckling av landsbygden. Mahaweliprogrammet är helt centralt i denna strategi. Det innebär att en stor flod kan utnyttjas såväl för produktion av elektrisk kraft som för konstbevattning. Mahaweliprogrammets tillväxtoch fördelningspolitiska syften ligger helt i linje med de biståndspolitiska mål som riksdagen har antagit. I fråga om Kotmaleprojektet utnyttjas dessutom svenska resurser på ett föredömligt sätt, och därmed skapas ett betydande återflöde till Sverige — omkring 1 000 jobb under sex år. Jag tror att de flesta här är överens om detta, likaså om att Sverige skall fortsätta att stödja projektet. Vad gäller då den kritik som socialdemokraterna i sin reservation har riktat mot regeringens handläggning i fråga om detta projekt? Huvudinnehållet i kritiken kan i korthet sägas vara att tidigare borgerliga regeringar skulle ha bundit Sverige för projektet utan att underrätta Sverige. Det är en helt ogrundad kritik. Den har inget som helst stöd i den rikhaltiga dokumentation som presenterats för KU och som fogats som bilaga till betänkandet. Låt mig påminna om några fakta: För det första: Kotmaleprojektet är ett lankesiskt projekt, inte ett svenskt. Det är den lankesiska regeringen som har beslutat att projektet skall genomföras och som har bestämt hur upphandling skall ske, vilka som skall vara konsulter osv. I motsats till förhållandet med Bai Bang, som Sverige åtagit sig att genomföra och betala oavsett kostnaden, har den lankesiska regeringen det samlade kostnadsansvaret för projektet. För det andra: Den lankesiska regeringen bestämde sig för att utnyttja Skånska Cementgjuteriet som huvudentreprenör och svenska företag som underleverantörer. Detta var ett lankesiskt beslut. Det grundades bl.a. på ett önskemål om att mycket snabbt komma i gång med detta projekt. Tidigare var det planerat att genomföras under 30 år. Den regering som tillträdde för några år sedan bestämde sig för att driva upp takten och se till att det genomfördes under loppet av 7-8 år. Därför hade man bråttom och ville inte ta den tid på sig som det skulle ha tagit att göra en upphandling under konkurrens. Den lankesiska regeringen vände sig också till den svenska regeringen och frågade om man fick använda importstödet för att finansiera projektet eller en del av detta. Regeringen gav, efter att ha frågat SIDA:s verksledning och därifrån ha fått ett positivt svar, ett sådant tillstånd. Detta var snarast ett slags regeltolkning. Man bedömde om det var förenligt med de regler som riksdagen fastställt för importstödet att utnyttja det för det syfte som Sri Lankas regering önskade. I samma veva frågade Sri Lankas regering om man från svensk sida mycket snabbt skulle kunna åstadkomma ett svenskt biståndsprojekt. Då svarade utrikesminister Hans Blix att ett sådant projekt skulle ta tid och kräva parlamentets godkännande. Detta var snarast att betrakta som en upplysning till Sri Lanka om konstitutionella förhållanden i Sverige, inte som ett försök att undvika riksdagsbehandling, som Hilding Johansson alldeles nyss ville få det till. Frågan från Sri Lanka var: Kan vi mycket snabbt få ett svenskt biståndsprojekt? Svaret var att om man önskade ett sådant projekt, måste frågan behandlas i vederbörlig ordning av svenska myndigheter och den svenska riksdagen. Beskedet om att importstöd kunde användas gavs 1978. Regeringen hade sedan naturligtvis kunnat meddela riksdagen detta. Men något kontrakt förelåg inte förrän i januari 1979. Informationen till riksdagen kom därför inte att ges förrän i budgetpropositionen 1980. Den informationen godkändes av riksdagen — också av socialdemokraterna. För det tredje: I utrikesutskottets utlåtande från våren 1980 sades i samband med detta beslut: ”Som framgår bl.a. av de aktuella kostnadsberäkningar —-—--—- kan fortsatta åtaganden i Kotmale-projektet komma att medföra långsiktiga och stora finansiella bindningar för svensk del. Utskottet utgår från att om nya sådana åtaganden blir aktuella, regeringen kommer att ge en redovisning av dessa för riksdagen ——=-.” Utskottet hade alltså inga invändningar mot förslaget som det förelåg, men ville, om nya åtaganden blev aktuella, ha en ny redovisning. En sådan redovisning gavs i följande budgetproposition 1981. Då framhölls bl.a. att kostnaderna hade stigit, att kostnadsökningarna hade lett till ytterligare medelsbehov, att Sverige godkänt Sri Lankas begäran att få utnyttja importstödet för projektet och att den svenska regeringen inte såg någon anledning att frångå detta beslut. Också detta uttalande godkändes av utrikesutskottet och riksdagen — utan reservation. För det fjärde: Under hösten 1981 började den slutliga omfattningen av kostnaderna att klarna. Regeringen ansåg då, helt i enlighet med de uttalanden riksdagen tidigare hade gjort, att det fanns anledning att närmare reglera utformningen och omfattningen av det svenska stödet till Kotmale. Detta anmäldes också i budgetpropositionen 1982, och en proposition har, som tidigare sagts, nyligen förelagts riksdagen. För det femte: Regeringen har således handlat i enlighet med de regler som gäller för biståndsmedlens användande och i enlighet med de uttalanden som riksdagen har gjort. Förfarandet har godkänts av riksdagen två år i rad — utan invändningar från socialdemokraterna. Regeringen har däremot aldrig lämnat några utfästelser om att Sverige skulle stå för samtliga projektkostnader. Tvärtom har regeringen, fortfarande helt i enlighet med de riktlinjer som gäller för bistånd, förklarat för den lankesiska regeringen att sådana åtaganden bara kan göras efter särskilda riksdagsbeslut. Riksdagen har, på regeringens förslag, godkänt användande av importstöd för projektet. Detta har också varit vad den lankesiska regeringen har begärt. Mot denna bakgrund framstår socialdemokraternas reservation i konstitutionsutskottet som grälsjuk. Man tycks egentligen inte ha några invändningar mot projektet. Man kan knappast ogilla att det ger tusen årsarbeten i Sverige, och man har uppenbarligen inte haft några invändningar mot att importstöd används. Kritiken mot regeringen är inte underbyggd med fakta. I och med att regeringen infört ett system med blandade krediter, ett system som socialdemokraterna också har godkänt, kommer svenska biståndsmedel inkl. importstöd att utnyttjas i större industriella projekt. Det är självklart att regeringen bör anmäla större åtaganden till riksdagen, och så har också skett i detta fall. Men det innebär inte att Sverige därmed övertar hela kostnadsansvaret. Debatten om Kotmale har i vissa avseenden präglats av politiska övertoner som mer har samband med valfeber än med själva sakfrågan. Jag utgår ifrån att riksdagsmajoriteten avvisar den socialdemokratiska reservationen men att hela riksdagen senare i vår eller möjligen i höst kan samlas till ett beslut om fortsatt svenskt stöd till det här viktiga projektet i ett av våra få demokratiska mottagarländer. Jag ansluter mig alltså till vad utskottet har anfört. Låt mig till slut säga om de påståenden som Hilding Johansson gjorde att inte någon av hans punkter förefaller berättigad. Hilding Johansson påstod för det första att regeringen hade undvikit riksdagen. Som jag tidigare förklarat, är det helt fel. Det svar man gav till Sri Lanka gavs mot bakgrund av att Sri Lanka självt ville ha ett mycket snabbt beslut och undrade om det gick att få det. Utrikesminister Hans Blix förklarade att om Sverige skall åta sig ett större ansvar för Kotmaleprojektet krävs behandling av SIDA och riksdagen, vilket tar betydande tid och alltså inte är förenligt med den lankesiska regeringens önskemål om en mycket snabb behandling. För det andra sade Hilding Johansson att regeringen hade iklätt Sverige långsiktiga förpliktelser. Det är alldeles fel. Gång på gång har man förklarat för Sri Lankas regering att några andra förpliktelser än dem som riksdagen står bakom kan den svenska regeringen inte ikläda sig. Inga som helst långsiktiga förpliktelser har regeringen iklätt Sverige. För det tredje sade Hilding Johansson att regeringen hade överträtt sina bemyndiganden. Det finns i vårt material inget som helst stöd för det påståendet. Regeringen har till punkt och pricka följt de regler som gäller för det svenska importstödet och har på ingen punkt överträtt några bemyndiganden. Två gånger har regeringens anmälan av sin hantering av Kotmaleprojektet lämnats utan erinran av utrikesutskottet och av riksdagen. Alla de tre punkterna finner jag ogrundade, och jag tycker att det vore klädsamt om Hilding Johansson ville ta tillbaka de oriktiga beskyllningarna.

Herr talman! En sak kan man hålla med Daniel Tarschys om, och det är att de allmänna biståndsmålen och alltså även förhållandena i Sri Lanka faktiskt hänger ihop med det vi diskuterar här i dag. Men det som Daniel Tarschys sade i sitt anförande, vilket också tidigare har framförts från framför allt folkpartiet, är inte sant. Det projekt i vilket Kotmale ingår medför nämligen inte den utveckling som Daniel Tarschys påstod. Han talade om Världsbanken. Det här är ju ett gammalt projekt, som man har hållit på att planlägga i ett trettiotal år, men redan i slutet av 1960-talet framförde Världsbanken kritik och skepsis emot projektet. Tio år efteråt framförde en holländsk firma kritik emot det. Man fann att det var alltför teknologiskt avancerat, att det inte skulle komma jordbruksbefolkningen till godo, osv. Det kan man också konstatera genom det förhållandet att de som verkligen haft nytta av detta är stora, agrikulturella bolag, som kommer att sätta i gång stora odlingar av oljepalmer och sådant. Om det då — och här kommer det intressanta i sammanhanget — hade kommit upp en debatt i Sverige om det här biståndet, en debatt som hade förts öppet så att man hade fått fram den här kritiken, är det inte säkert att det hade varit så lätt för Skånska Cement att genomdriva kontraktet för Kotmaleprojektet. Nu undvek man denna öppna debatt genom att man, precis som Daniel Tarschys sade, lät Skånska Cement och Sri Lankas regering träffa ett avtal. På så sätt band man upp svenska biståndsmedel till detta avtal, utan att gå över riksdagen. Så gick det till. Det är väldigt viktigt att hålla i minnet att utvärderingen av projektet och det sätt på vilket biståndsmedlen har använts verkligen hänger ihop, och de frågorna kan därför inte diskuteras åtskilda från varandra.

Fru talman! Lenin beskrev en gång socialismen som sovjetmakt plus hela landets elektrifiering. I Sri Lanka pågår nu elektrifiering utan sovjetmakt, och det gillar inte Oswald Söderqvist. Jag tror att han får spara diskussionen i sakfrågan till den speciella riksdagsdebatt som kommer att hållas senare i år när Kotmalepropositionen behandlas. Hilding Johansson trodde att jag utdömde all kritik som valfeber, men då lyssnade han inte på vad jag sade. Jag sade: Debatten om Kotmale har i vissa avseenden präglats av politiska övertoner, som mer har samband med valfeber än med själva sakfrågan. Jag avsåg inte att karakterisera alla inlägg i debatten utan endast vissa övertoner, och sådana finns det rikligt av i den socialdemokratiska argumenteringen. Det är två påståenden som har framställts från socialdemokratisk sida, och det första är att regeringen har försökt undvika riksdagsbehandling. Detta påstående tillbakavisade jag i mitt huvudanförande, där jag påvisade att brevet från Hans Blix var ett svar på frågan från Sri Lanka om man snabbt kunde få ett svenskt biståndsprojekt. Hans Blix svarade helt ärligt, att om ärendet skall behandlas av SIDA och riksdagen tar det lång tid, och det stred alltså mot Sri Lankas önskemål om ett mycket snabbt beslut. Den andra anklagelsen är att regeringen skulle ha överträtt sina befogenheter vad gäller att utge långsiktiga utfästelser. Detta är helt fel. Tvärtom har regeringen gång på gång i olika riktningar förklarat att man inte har befogenhet att binda Sverige längre än vad det finns täckning för i riksdagens beslut. Inte gentemot någon part har regeringen utställt löften som gäller längre än vad det finns täckning för i riksdagens beslut — riksdagens beslut, som socialdemokraterna två gånger har ställt sig bakom. Det är mycket konstigt att man nu från socialdemokratisk sida har vaknat och framför en kritik som man inte framförde 1980 eller 1981. Det är ett sent uppvaknande från socialdemokraterna i den här frågan. Jag tror att detta uppvaknande bottnar i att man helt enkelt har börjat ompröva det ställningstagande som man själv gjorde i fråga om Kotmaleprojektet.

Fru talman! Det är beklämmande att höra Daniel Tarschys och andra borgerlighetens företrädare i debatten här i dag, när de ständigt i sin argumentationsnöd måste ta fram exempel om Lenin, elektrifiering och Sovjetstaten m.m. Jag vill instämma med Nils Berndtson, som tidigare i dag framhöll för Anders Björck att vi nu diskuterar och uppehåller oss vid svensk politik. Det är alltså på det sättet, Daniel Tarschys, trots alla bedyranden, att det finns ett samband mellan hur Sri Lanka ser ut som nation, vilken struktur landet har, och vilka följdverkningar Kotmaleprojektet får. Detta hänger ihop med den behandling som folkpartiregeringen lät frågan få när ni startade projektet. Det var en känslig fråga att låta ett svenskt företag utan anbudsförfarande eller något annat få en direkt överenskommelse med Sri Lankas regering, utan att det på något sätt hade varit föremål för något politiskt beslut. Det är alldeles tydligt och klart att det hänger ihop med det vi diskuterar i dagi den konstitutionella debatten. Ni ville undvika en debatt om biståndsmedlens användning, och därför passade det bra att — utan att ta upp frågan inför riksdagen —låta kontraktet skrivas under och därmed få en direkt bindning mellan ett svenskt företag och Sri Lankas regering. I efterhand har svenska biståndsmedel tvingats täcka upp detta. Det är det sammanhang som gäller, och det skall ni inte springa ifrån.

Fru talman! Det var faktiskt Oswald Söderqvist själv som klagade över att Sri Lanka inte var en tillräckligt progressiv regim. Den debatten är det inte jag som har startat. Till Hilding Johansson vill jag säga följande: Om socialdemokraterna 1980 eller 1981 hade saknat någonting i regeringens presentation av Kotmaleprojektet, fanns det utmärkta tillfällen att förklara det i en motion, i utskottets betänkande, i en reservation till utskottets betänkande eller i kammardebatten. Men ingenstans gjorde man detta. Varken 1980 eller 1981 klagade socialdemokraterna över att det fanns för litet material eller att regeringen borde ha kommit med mer information. Det är ett mycket sent uppvaknande, Hilding Johansson, när man två år efter det första ställningstagandet klagar över att det inte tidigare väckts en proposition i ärendet. Jag kan inte se annat än att detta är ett exempel på den efterklokhet som vi talade om tidigare i debatten, en efterklokhet som inte riktar sig mot regeringen i det här fallet utan mot det egna partiet, som tydligen inte har reagerat i tid. Vad gäller frågan om regeringen har överträtt sina befogenheter har jag pekat på att det av vårt material framgår på punkt efter punkt att regeringen i alla möjliga riktningar har klargjort att det inte går att ge några som helst utfästelser som inte har täckning i riksdagens beslut. Vare sig till EKN, Skånska Cement eller något annat av de företag som är inblandade, eller till den lankesiska regeringen har den svenska regeringen gett en bindande utfästelse. Även denna punkt är fullkomligt gripen ur luften. Jag tycker faktiskt, fru talman, att det är beklämmande att man har kunnat framföra kritik med så svagt underlag som i den här frågan. Vårt material dementerar vältaligt alla de påståenden som socialdemokraterna har gjort i den här debatten.

Fru talman! Regeringens beslut om delning av vissa kommuner kan starkt ifrågasättas ur flera synpunkter. Det har knappast varit från allmän synpunkt objektivt bärande skäl som varit bestämmande, för att anknyta till föredragande statsråds kommentar till indelningslagen. De grundläggande problem som finns i kommunerna måste lösas med generella åtgärder och påverkas inte av att en eller annan kommun delas. I vissa fall kan kommundelning medföra sådana nackdelar att den står i strid med intentionerna i indelningslagen, där det talas om att regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner ”om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt”. Dessa grundläggande utgångspunkter förefaller inte ha varit vägledande för regeringens beslut i de här kritiserade fallen. Det kan finnas skäl att uppmärksamma att på riksdagens bord ligger just nu en proposition från regeringen om de från kommande årsskiftet nybildade kommunernas inplacering i skatteutjämningssystemet. Där föreslås att nybildad kommun placeras i samma skattekraftsklass som den förutvarande kommunen. Sannolikt kommer detta att innebära försämringar, eftersom förutsättningarna kan vara andra efter en delning. En rad andra ekonomiska problem är förknippade med delning av kommuner. I flera av de granskade fallen leder delningen till en ekonomiskt svagare kommunbildning. Konstitutionsutskottets majoritet godtar regeringens skäl för delning av de fem kommunerna Botkyrka, Vaxholm, Vara, Norsjö och Vännäs och anser att beslutet inte strider mot indelningslagen. De socialdemokratiska reservanterna anser däremot att beslutet strider mot intentionerna med den nya indelningslagen. Vi från vpk ansluter oss till denna ståndpunkt och kommer att stödja reservationen. Reservanterna berör också frågan om vilken vikt som bör fästas vid en folkomröstning resp. kommunfullmäktiges ställningstagande. När det gäller denna fråga är indelningslagen inte helt kristallklar. Här talas om hänsyn till synpunkter från berörda kommuner men också om särskild hänsyn till ortsbefolkningens önskemål och synpunkter. Det kan ligga en poäng i reservanternas påpekande om folkomröstning med lågt deltagande i förhållande till ett allmänt val med ett högt deltagande. Men frågan är ändå hur långt man kan driva denna ståndpunkt. Folkomröstning kan ju användas för att inhämta kommuninvånarnas mening i en fråga, och då bör den också tillmätas betydelse för ställningstagandet. Till det som komplicerar bilden hör också vilken vikt som skall tillmätas opinionen i en viss del av kommunen i förhållande till hela kommunen. Hilding Johansson har berört den frågeställningen i sitt anförande. En kommundelning påverkar onekligen hela kommunen och inte enbart den del som önskat bilda en ny kommun. Men jag anser inte att den avgörande kritiken mot regeringen gäller vilken roll den tillmätt folkomröstningarna i förhållande till fullmäktige. Kritiken gäller i högre grad bedömningen av skälen för en delning av de berörda kommunerna.

Fru talman! Det är förvisso ingen tillfällighet att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet har tagit fram regeringens beslut i kommunindelningsfrågorna som ett anmärkningsärende. Och vpk delar tydligen som vanligt åsikten att det som är stort är bra och det som är större är ännu bättre. Att dela kommuner uppfattas tydligen från de här två partiernas sida som att man rubbar cirklar. Socialdemokraternas synsätt i kommunindelningsfrågorna har i mer än tio år präglats av misstro mot mindre kommuner och förkärlek för större — och förkärlek också för tvångssammanläggningar, för den delen. När riksdagen 1962 fattade beslut om riktlinjer för en ny kommunindelning var socialdemokraterna fortfarande förespråkare för att kommunsammanläggningar skulle ske frivilligt. Men 1969 var socialdemokraterna redo att tillgripa tvång för att slutföra kommunsammanläggningarna — och det skulle ske snabbt. Årsskiftet 1973-1974 var deadline för deras del. Förslaget väckte livliga protester från de icke-socialistiska partiernas sida, men beslutet om tvångssammanläggningar trumfades igenom. Och under 1970-talets första hälft fullföljdes riksdagsbeslutet. Det är därför inte för mycket sagt att socialdemokraterna har varit de tvångsvisa kommunsammanläggningarnas inspiratörer, beslutsfattare och fullbordare. Hos många enskilda kommuner var missbelåtenheten stor. Jag behöver bara nämna exempel som Essunga och Alfta. Men för att förebygga alla missförstånd vill jag här inskjuta att åtskilliga kommunsammanläggningar har slagit väl ut. Det gäller framför allt de fall där det redan fanns egna initiativ från de berörda kommunerna själva till frivillig sammanläggning. Men i åtskilliga andra fall, och dit hör faktiskt de kommuner vilkas delning nu kritiseras av reservanterna, upplevdes tvångssammanläggningarna som någonting mycket negativt som inte på något sätt uppvägdes av det positiva i en sammanläggning. Det var framför allt de negativa följderna för den kommunala demokratin som kändes svårast. Iden nybildade kommunen upplevde man brist på samhörighet, en ökning av avståndet till beslutsfattarna, en känsla av främlingskap och mindre inflytande över lokala frågor — man fick ju också färre förtroendevalda. Under sådana förhållanden var det naturligt att maktskiftet 1976 också medförde en ändring av regeringsattityden i kommunindelningsärendena. När riksdagen 1979 antog en ny lag om rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar, reglerades också möjligheten att inte bara sammanlägga utan också dela kommuner, såsom de nu såg ut efter sammanläggningsbesluten. Det är regeringens tolkning av denna nya lag som vi nu diskuterar. Lagen måste ses i sitt historiska sammanhang. Hur skall då lagen tolkas? Av förarbetena till lagen, och dit räknas av hävd både proposition och utskottsbetänkande, framgår att bestämmelsen om förutsättningarna för indelningsändring inte bör innehålla någon exemplifiering av de omständigheter som kan utgöra skäl för en indelningsändring, det må gälla sammanläggning eller delning — inte ens där delningen sker mot kommunens vilja. Några sådana exempel finns därför inte i lagen. Det är inte heller fråga om att generellt styra kommunindelningen mot någon bestämd kommunstorlek. Vad det är fråga om är en skälighetsbedömning, där olika intressen vägs mot varandra. Indelningsändringen syftar också till att ge en permanent lösning av de problem som den äldre indelningen innebär. Att det finns problem i de nu aktuella kommunerna kan väl inte ens reservanterna förneka: problem med den kommunala demokratin, med samhörigheten osv. Regeringens beslut i december 1981 att dela Botkyrka, Vaxholm, Vara, Norsjö och Vännäs kommuner har föregåtts av grundliga utredningar i varje särskilt fall. När det gäller Norsjö och Vännäs kan nämnas att dessa kommuners kommunfullmäktige hemställt om delning. Inte ens den omständigheten faller socialdemokraterna på läppen. Jag skall återkomma till detta senare. I vad gäller Botkyrka, Vaxholm och Vara fann regeringen att en delning av dessa kommuner skulle medföra bestående fördelar för de nya kommunerna. Dessa hade enligt regeringens uppfattning goda förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt tillgodose medborgarnas behov av service. Vid en samlad bedömning av föroch nackdelar fann regeringen att fördelarna klart övervägde. Fördelarna, framför allt från kommunaldemokratisk synpunkt, har enligt regeringen sådan styrka att synnerliga skäl för delning föreligger. Regeringen ansåg sig också ha beaktat befolkningens inställning såsom den framkommit vid folkomröstningarna. Det är alldeles riktigt som Hilding Johansson påpekade att det behövs synnerliga skäl för att en kommun skall kunna delas mot kommunfullmäktiges mening. När socialdemokraterna nu anser att synnerliga skäl inte föreligger, måste det bero på att man tillmäter de ekonomiska farhågorna större vikt än de kommunaldemokratiska fördelarna. Dessutom väger socialdemokraterna in ett argument som aldrig var omnämnt i förarbetena till lagen. Jag tänker på fallet Botkyrka. Man talar i reservationen om hur det bildas en kommun, Botkyrka, med mycket stor andel invandrare, och en annan kommun, Salem, som domineras av småhusägare. Något positivt med dessa befolkningsgrupper ser socialdemokraterna inte, eftersom argumentet används i negativt syfte. Särskilt välfunnen är den här formuleringen i reservationen sannerligen inte. Låt mig sedan granska argumenteringen beträffande resultatet från folkomröstningen kontra kommunfullmäktiges röstunderlag i de aktuella fallen. Hilding Johansson uppehöll sig ju en god stund kring detta. Men man kan väl inte begära att valdeltagandet skall bli lika stort i en rådgivande folkomröstning som i ett allmänt val, eftersom det i folkomröstningen var färre vallokaler, ingen poströstning och heller ingen draghjälp av ett riksdagsval. Vi har som bekant fortfarande gemensam valdag. Sedan bör man nog observera en sak till. I de kommundelar där valdeltagandet var lågt var det en större andel som röstade nej till delning. Där valdeltagandet var högt var det en mindre andel som röstade nej till delning. Fru talman! Låt mig återgå till frågan om delning av Norsjö och Vännäs. Kommunfullmäktige hade ju sagt ja.

När inget av de nu aktuella fem fallen finner nåd inför socialdemokraternas ögon, hur skall då typexemplet se ut? Är det inte innerst inne så, att socialdemokraterna vill skriva in andra intentioner i indelningslagen än de som varit vägledande för den icke-socialistiska utskottsgruppen både i dag och 1979? Fru talman! Jag finner i likhet med utskottsmajoriteten att regeringens beslut i detta ärende inte strider mot indelningslagen, och jag ansluter mig till vad utskottet anfört.

Fru talman! Sven-Erik Nordin säger att vpk delar uppfattningen att det som är stort är bra. Det är ett dåligt argument. Sven-Erik Nordin vet mycket väl att den främste motståndaren till kapitalkoncentration här i landet är vpk. Inte heller när det gäller frågan om kommunindelningen håller Sven-Erik Nordins argumentation. Det finns fall då vpk helhjärtat ställt upp på en delning av kommuner, och fall då vi har motsatt oss en sådan delning. Jag tror inte att Sven-Erik Nordin kan leda i bevis att de här kritiserade fallen var särskilt motiverade. Vi prövar frågorna från fall till fall. Vi vet att delning av kommuner medför ökade kostnader för de delade kommunerna. Vi har från vpk krävt att staten skall bära de kostnaderna, men det vill tydligen inte regeringen och Sven-Erik Nordin vara med om. Genom att man lägger ökade kostnader på de nya kommunbildningarna minskar man möjligheten att leva upp till kravet på ”från allmän synpunkt objektivt bärande skäl”, som det talas om i samband med indelningslagen. Det är därtill så att dessa delningar av kommuner ofta leder till att man får en skiktning, en klassdelning i mera bärkraftiga delar av kommunen och mindre bärkraftiga. Det blir en följdverkan. Detta kan ju inte ur jämlikhetsoch solidaritetssynpunkt vara särskilt eftersträvansvärt. Jag tycker att Sven-Erik Nordin borde ha ansträngt sig litet ytterligare för att påvisa vilka problem man har löst med de aktuella delningarna, men de är nog inte många. Jag anser inte att dessa beslut står i överensstämmelse med indelningslagens formulering om att regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt.

Fru talman! Nils Berndtson vill inte kännas vid att han och hans parti är anhängare av en övertro på de stora kommunerna. Men ta då avstånd från den tanken! Det går alldeles utmärkt att göra det genom att sluta upp bakom utskottsmajoriteten, som i betänkandet har markerat sin inställning att man även kan tolerera mindre kommuner än de nu existerande. Nu kan förstås förklaringen vara den enkla att vpk i den här frågan uppträder som socialdemokratins trogna transportkompani. Jag frågade Hilding Johansson hur det typfall ser ut som skulle finna nåd inför socialdemokratins ögon vid en eventuell framställning om delning. Hilding Johansson svarade precis så som jag hade tänkt mig, nämligen att det kan man inte säga, utan sådant måste man bedöma från fall till fall. Det är precis så regeringen har handlat. Den har haft flera fall att ta ställning till. I den här omgången har man kanske haft fler fall där det funnits fog för att säga ja än man förmodligen får i framtiden. Varje enskilt fall har dock prövats, och man har sagt ja till dessa fem kommundelningar. Skälet är att man efter att ha vägt fördelar och nackdelar mot varandra har värderat den kommunala demokratins betydelse högt. Både Hilding Johansson och jag har ju ett förflutet som kommunalmän. Han håller nog med mig om att vi i slutet av 1960-talet var litet för optimistiska beträffande storkommunernas möjligheter att utöva kommunal demokrati. Vi trodde att folket skulle vara belåtna med de bildningar som skedde. Men så var det inte. Inte heller har medborgarna nöjt sig med att det har anvisats lösningar i form av kommundelsråd, kommundelsnämnder och liknande lokala organ. I tvångssammanlagda kommuner, där medborgarna känner otrivsel, kan nämligen inte dessa organ uppväga värdet av att få bilda en egen kommun. I andra fall, t.ex. där det skett frivilliga sammanläggningar till stora kommuner, kan dessa kommundelsorgan spela en betydande roll. I sådana kommuner finns nämligen ändå en viss samhörighetskänsla. I de aktuella kommunerna, Botkyrka, Vaxholm m.fl., har man i resp. kommundel faktiskt inte varit nöjd med de smulor som har getts i form av erbjudanden om kommundelsråd. Där anser man sig ha fått stenar i stället för bröd.

Fru talman! Sven-Erik Nordin säger att vpk är för storkommuner. Jag tror att mitt parti mer än Sven-Erik Nordins har agerat mot stordrift på en rad olika områden. Vi har praktiskt granskat storkommuner, centralisering av fackföreningsrörelser och mejerier och vad det än kan vara från demokratisk synpunkt. Sedan tar man inte avstånd från frågan om storkommuner genom att dela fem av landets 276 kommuner, ungefär ett par procent. Och varför just dessa kommuner? Om Sven-Erik Nordin skulle fortsätta med att slå sönder nuvarande storkommuner, har jag räknat ut att det tar åtminstone 50-60 år, om man delar fem kommuner per år. Nej, Sven-Erik Nordin, se mera till de faktiska verkningarna i de aktuella fallen i stället för att tillgripa en så befängd argumentation.
Fru talman! Nils Berndtson svävade över litet vida vatten. Han drog in en del andra saker än kommunindelningen. Jag trodde dock att det var den vi diskuterade här. Hemma i Ångermanland har vi ett ordstäv om detta: Det låter som om man blandar ärtor och fårskinn. Vi två, Hilding Johansson, är alltså ense om att förfarandet i regeringen bör vara att man gör en bedömning från fall till fall. Det är precis så jag vill ha det. Av de exempel på regeringsbeslut som vi hittills har haft tillfälle att granska kan jag emellertid konstatera att socialdemokraterna intar en mer restriktiv hållning till delningar än regeringspartierna gör. Det illustrerar den skillnad som finns i tolkningarna av indelningslagens innebörd. Det är ju vanligt i deschargessammanhang att det inte så mycket är fråga om att göra en direkt juridisk tolkning — även om jag har träffat på jurister som har sagt att delningarna juridiskt sett var en självklarhet, och dessutom var det bra beslut — utan att det hela blir politiskt färgat. Den socialdemokratiskt färgade tolkningen är nu den som Hilding Johansson har framfört, och regeringspartiernas tolkning är sådan som regeringsbeslutet blev. Får jag bara påpeka en sak allra sist, eftersom Hilding Johansson drog upp omröstningsresultaten i Gullspång och Hova i debatten. De är faktiskt inte jämförbara med resultaten i de här kommunerna där regeringen sade ja. Det går lätt att konstatera av förhållandena mellan ja och nej i resp. kommundel.

Fru talman! Låt mig allra sist i den här debatten säga att skillnaderna i bedömningen förmodligen inte är så fruktansvärt stora. Här gäller ju att väga in föroch nackdelar och sedan dra slutsatsen av denna vägning. Det är uppenbart så — för den slutsatsen måste jag väl ändå få dra — att den höga värdering av den kommunala demokratin som har kännetecknat regeringens bedömning inte delas av Hilding Johansson. I det avseendet finns det alltså en betydande skillnad. Sedan var det faktiskt inte jag som förde in Gullspång och Hova i den här debatten, utan det var Hilding Johansson själv.

Fru talman! Jag är övertygad om att många människor anser att vi borde ha så många viktiga och dagsaktuella frågor att diskutera och besluta om i riksdagen i dessa dagar, att frågan om regeringens handläggning eller bristande handläggning förra året inte skulle ge tillfälle till debatt. Men detta, fru talman, att konstitutionsutskottet årligen skall granska statsrådens tjänsteutövning och regetingsärendenas handläggning, är dock en av grundstenarna i vår demokrati. Även om det inte inträffar att konstitutionsutskottet beslutar att åtala statsråd, har ändå kontrollmakten en uppfostrande funktion. Statsråd tillåts t.ex. inte bolla hur som helst med hundratals miljoner kronor, som när det gällde fastigheten Bastionen på Lidingövägen i Stockholm. Denna förvaltningsbyggnad uppfördes och betalades av försvaret i början av 1970-talet. Sedan de förvaltningar som inrymdes i Bastionen, nämligen civilförvaltningen och fortifikationsförvaltningen, omlokaliserats till Karlstad och Eskilstuna, överlämnades fastigheten till byggnadsstyrelsen utan kostnad. Detta beslut togs av regeringen i augusti 1980. I 1981 års budgetproposition anmälde regeringen ett medelsbehov för ombyggnad av Bastionen. Så långt var allt gott och väl, fru talman! Men någon månad efter det att budgetpropositionen lagts fram föreskrev regeringen, med ändring av tidigare beslut, att förvaltningsbyggnaden Bastionen skulle överföras till fortifikationsförvaltningen till en kostnad av 118,5 milj.kr. Det här underställdes inte riksdagen i tilläggsproposition — det förelades inte riksdagen över huvud taget. Hur kunde då detta ske? Det anslag regeringen borde ha använt för detta ändamål, nämligen anslaget under posten centrala myndigheter och deras verksamhet, upptar 80 milj.kr. för det här budgetåret till markinköp, nybyggnader, ombyggnader och underhåll. Enligt vad Eric Holmqvist sagt i en frågedebatt har försvarsutskottet noga gått igenom anslagskontot och konstaterat att en del av det som varit aktuellt har måst avvisas på grund av bristande medelstillgång. Men detta hindrar inte försvarsminister Krönmark. När han får pengar över på prisregleringskontot köper han tillbaka Bastionen, som tidigare utan kostnad överlämnats till byggnadsstyrelsen — men nu till en summa av 118,5 milj.kr. Socialdemokraterna i utskottet anser det vara felaktigt att regeringen löpande under ett budgetår utnyttjar prisregleringsmedel på detta sätt. Grundläggande bör vara, att regeringen använder prisregleringsmedel till det som dessa är avsedda för, nämligen att bestrida de ökade kostnader som uppstår i anledning av prisoch löneutvecklingen på de skilda anslagen. När det gäller en summa av den storleksordning som det här är fråga om, 118,5 milj.kr., borde frågan ha underställts riksdagen. Sent omsider har ärendet förelagts riksdagen, men först nio månader efter regeringsbeslutet, i budgetpropositionen bil. 7. Sent skall syndar'n vakna, fru talman! Någon konsekvens kan man inte heller finna i de två senaste försvarsministrarnas handlingssätt. Ena gången, som i tilläggsproposition till årets riksdag, begär regeringen att få använda 9 milj.kr. för vissa konkreta byggnadsåtgärder. Men när det gällde förändring av tidigare beslut om Bastionen till det anmärkningsvärt stora beloppet 118,5 milj.kr. företogs transaktionen utan riksdagens hörande. Fru talman! Vi socialdemokrater i utskottet anser att denna fråga borde ha underställts riksdagen i annan ordning än som har skett. Härmed yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservation nr 9.

Fru talman! Om jag har läst den socialdemokratiska reservationen i det här ärendet rätt, är det i första hand tre frågeställningar som man för till kammarens kännedom. Den första är att prisregleringsmedel enligt socialdemokraterna och nu Wivi-Anne Cederqvist inte får användas för det ändamål Bastionen är ett exempel på. Det är nog på sin plats med en förklaring av vad prisregleringsmedel är. Av den socialdemokratiska litteraturen i denna fråga får man ibland intrycket att prisregleringsmedel är någonting skilt från andra typer av pengar —som om en del pengar vore blå och andra gröna. Så är det nu inte, fru talman, utan prisregleringsmedel är ingenting annat än ett sätt för riksdag och regering att garantera försvaret precis den mängd pengar som riksdag och regering har bestämt att försvaret skall ha. Skälet till att denna typ av system behövs är att försvaret garanteras en långsiktig planeringsram. Jag skall inte närmare gå in på den nog så snåriga frågeställningen hur byggnaden Bastionen har vandrat mellan olika förvaltningsherrar, men slutet på kedjan är att regeringen beslutade sig för att överföra Bastionen från byggnadsstyrelsen till försvaret. I samband med att man gjorde detta drog man av drygt 100 milj.kr. från försvarsanslagen genom att reducera prisregleringsmedlen. Skälet till att regeringen gjorde detta var att den därigenom ville förhindra att försvaret fick för mycket pengar, när det plötsligt tillfördes en egen byggnad. Prisregleringsmedlen har alltså använts för att se till att försvaret inte skulle bli överkompenserat. Att detta skulle vara regeringen förhindrat att göra, finns det ingen täckning för. Den andra punkten som socialdemokraterna för fram i sin kritiska reservation är att beloppet, 118,5 milj.kr., av någon anledning anses vara för stort. Det saknas fullständigt täckning för ett sådant påstående. Jag medger gärna, fru talman, att beloppet är stort. Men var står det, Wivi-Anne Cederqvist, att belopp över en viss storlek inte får kompenseras genom den metod som regeringen har valt? Svaret är naturligtvis ingenstans. Regeringen har alltså följt de lagar och förordningar som regeringen har att rätta sig efter. Den tredje punkten är uppenbarligen att regeringen borde ha underställt riksdagen denna fråga i annan ordning än vad regeringen beslutade sig för att göra. Vad socialdemokraterna menar med denna kritik är inte alldeles kristallklart, men att ärendet inte skulle anmälas i den sedvanliga ordning som det faktiskt anmäldes i framgår av kritiken. Vad frågan gäller är ett förvaltningsbeslut rörande en staten tillhörig byggnad. Enligt grundlagen ankommer det på regeringen att fatta beslut om förvaltningen av sådana byggnader. Det gjorde också regeringen. Enligt praxis anmäldes därefter den nya ordningen för riksdagen i den budgetproposition som kom närmast efter det att regeringen hade fattat sitt beslut. Då anmäldes frågan i form av en ramfråga för försvaret — exakt enligt den ordning som lagar och praxis stipulerar att regeringen skall följa. Var felet i detta handlingssätt ligger undandrar sig min bedömning. Regeringen har följt lagarna. Den har dessutom sett till att försvaret därigenom har klarat sig billigare undan än vad försvaret annars skulle ha gjort. För detta, fru talman, har jag svårt att klandra försvarsministern. Får jag till detta lägga att det till utskottets betänkande finns fogad en alldeles utmärkt och klargörande promemoria om vad som faktiskt har förevarit, som på varje punkt låter meddela att den socialdemokratiska kritiken helt saknar fog.
Fru talman! Instämmer Per Unckel med mig i att det är riksdagen som beslutar om budgeten, även om försvarsdepartementets budget, och att det är försvarsutskottet som bereder frågor rörande försvarsbudgeten? Jag skulle också vilja ha svar på frågan: Är prisregleringsmedel till för att användas till prisoch lönekostnadsstegringar och inte till att investera i fastigheter?

Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist har självfallet rätt i att det är riksdagen som fattar beslut om försvarsbudgeten. Nu är inte detta en fråga för försvarsbudgeten. Alltså fattade regeringen beslutet. Vad frågan gäller är ju vem som skall ha förvaltningsansvaret för en byggnad. Enligt grundlagen är det regeringen som skall fatta ett sådant beslut, för att därefter anmäla det för riksdagen i den mån det har påverkat ramneutraliteten. Det gjorde regeringen. Riksdagen har haft möjlighet att yttra sig över frågan och har konstaterat att den inte har någonting att invända mot regeringens handlingssätt. Konstigt vore det väl f. ö. om riksdagen plötsligt skulle ha någonting att invända mot ett handlingssätt som står i fullständig överensstämmelse med gällande grundlag.
Fru talman! Per Unckel försöker göra det enkelt för sig. Jag lyssnade på debatten tidigare i dag när Per Unckel sade att Bertil Fiskesjö gick in i konstitutionsutskottets sammanträdeslokal med en förutfattad mening. Jag skulle nog vilja säga att när Per Unckel kom underfund med att det gällde en moderat försvarsminister, hade Per Unckel sin mening klar i den här frågan. Det är inte så enkelt, Per Unckel. Frågan gäller inte bara vem som skall förvalta fastigheten. Här gäller det också hur prisregleringsmedlen skall användas. Skall de användas till det de är avsedda för eller skall man bolla med dem hur som helst?
Fru talman! Nej, Wivi-Anne Cederqvist, jag har inga förutfattade meningar. Men när regeringen följer grundlagen har jag svårt att bli arg på den. Regeringen har gjort precis som regeringen enligt grundlagen skall göra i frågor om förvaltning av staten tillhöriga fastigheter. Socialdemokraterna är av outgrundlig anledning sura över att regeringen har fattat det här beslutet. Varför begriper jag inte. Försvaret har sparat pengar, och man har uppnått en mera rationell ordning för förvaltningen av ifrågavarande fastigheter. Ändå är socialdemokraterna upprörda. Misstanken ligger nära till hands att socialdemokraterna, i tider när det uppenbarligen är högsta visdom inom det socialdemokratiska partiet att banta försvaret, anser att den vinst för försvaret som man kunde göra genom den här förvaltningsåtgärden inte borde ha kommit till stånd.
Fru talman! Jag skulle nog vilja återföra Per Unckel till den konstitutionella frågan, som vi faktiskt behandlar, och att han alltså lämnar sakfrågan om försvaret skall ha fastigheter eller pengar. Här gäller det prisregleringsmedel, och jag har inte fått något svar på min fråga: Skall vi använda prisregleringsmedel till att investera i fastigheter? Skall de inte användas till det de är avsedda för? Jag ber att få svar på frågan.

Fru talman! Prisregleringsmedlen kom till just för att ersätta prisoch lönekostnadsökningar. I samband med granskningen i utskottet har vi tagit del av den utredning som föreslog inrättandet av prisregleringsmedel.
Fru talman! Jag ber att få upprepa frågan: Var står det att man inte får använda prisregleringsmedel för det syfte som regeringen har använt dem till?
Fru talman! Tyvärr kan jag inte ange någon bestämd sida där det står. Men efter att ha granskat detta har vi kunnat konstatera att så stora summor aldrig tidigare har tagits från prisregleringsmedlen och använts för andra ändamål. Det framgick även vid den utfrågning vi hade med Ingvar Ehrling från försvarsdepartementet. Det har hänt att man har använt några småsummor av dem, men aldrig summor av denna storleksordning. Det erkändes vid utfrågningen, och det har även andra sagt, Per Unckel.

Fru talman! Vi kan konstatera att Per Unckel vill påstå att det inte står någonstans och att man tydligen får använda prisregleringsmedlen hur som helst. Då vill jag upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande: Tydligen vill Per Unckel tillåta statsråd att bolla med miljoner hur som helst. Men det vill inte vi socialdemokrater, oavsett vilket statsråd det gäller. Jag vill än en gång yrka bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Utskottets betänkande på denna punkt behandlar frågan om generaldirektörsskiftet i skolöverstyrelsen för något år sedan. Formerna för detta diskuterades i pressen ganska mycket, och ett uttalande av en av statssekreterarna i utbildningsdepartementet blev föremål för kritik. Statsministern tog sedermera avstånd från uttalandet, som gick ut på att generaldirektören Birgitta Ulvhammar inte skulle återkomma till sin tjänst efter den aktuella tjänstledigheten. På denna punkt är utskottets skrivning enhällig. Jag skall därför inte uppehålla mig mer vid själva händelsen. Utskottet har konstaterat att innan den här typen av omplacering sker, bör den naturligtvis föregås av ett samråd med den berörda personen. Anledningen till att jag har begärt ordet, fru talman, är emellertid att det vid granskningen av ärendet stod klart för utskottets ledamöter — vilket det uppenbarligen inte hade gjort tidigare — att generaldirektörer, verkschefer, har ett alldeles speciellt starkt anställningsskydd. De kan inte bytas ut under förordnandeperioden — som normalt är sex år — även om de visar sig klart inkompetenta för sin uppgift. Detta är ett intressant förhållande. Inom det privata näringslivet är det ingen som ifrågasätter att en företagsstyrelse inte skall ha möjligheter att byta ut en oduglig verkställande direktör. Men regeringen har alltså inte med nuvarande lagstiftning möjlighet att byta ut chefen för t.ex. ett affärsdrivande verk, om den skulle bedöma detta som nödvändigt. Jag vill understryka att jag nu diskuterar frågan rent principiellt. Konstitutionsutskottet handlägger inte frågor som rör arbetsmarknadslagstiftning. Men vi granskar statsrådens ämbetsutövning och administrativ praxis. KU har till uppgift att tillse att rikets sannskyldiga nytta iakttas i dessa sammanhang. Men frågan är om regeringen ens formellt kan iaktta detta, när den inte har möjlighet att vidta nödvändiga personförändringar. Om det efter något år visar sig att en verkschef inte klarar av sin uppgift, måste alltså regeringen vänta ända tills sexårsperioden har utlöpt. Under tiden kan kanske ett verk förblöda och såväl dess anställda som samhället drabbas av stora skador. Detta kan inte vara rimligt. Jag är inte ute efter att regeringar i framtiden skall avskeda generaldirektörer på löpande band, och jag ifrågasätter självfallet inte heller att den domarkår som vi har här i Sverige liksom tidigare skall vara oavsättlig. Men jag anser det självklart att möjligheten måste finnas för regeringen att vidta personförändringar i verkens ledning, om det finns synnerliga skäl för detta. Fru talman! Det behövs en större flexibilitet när det gäller de statliga chefsposterna. Den rörlighet som finns i näringslivet borde kanske smitta av sig också här. Verkschefsposter skall icke betraktas som evighetsposter eller pensionsposter. Samhället måste kunna ställa stora krav på deras innehavare. Regeringen måste ibland kunna vidta snabba personförändringar. Detta borde var en självklarhet, men så är det alltså inte. Jag vill understryka, fru talman, att under den gamla regeringsformens tid fanns här alla andra möjligheter än i dag att vidta den typ av förändringar som jag har talat om. Mot denna bakgrund tycker jag att regeringen bör fundera på om det behövs några förändringar i de gällande bestämmelserna för verkschefers anställningsvillkor. Sedan får vi återkomma till frågan, och det får naturligtvis ankomma på kommande regeringars omdöme att föreslå förändringar och i så fall tillämpa eventuellt nya bestämmelser.

Fru talman! Med anledning av att talmanskonferensen beslutat rekommendera utskotten att begränsa anförandenas antal och längd ämnar jag begränsa längden på mitt anförande. Konstitutionsutskottet har granskat frågan om regeringens beslut beträffande tjänsten som generaldirektör för skolöverstyrelsen. Utskottet har funnit att generaldirektör Ulvhammar fått schavottera i massmedia på grund av ett uttalande av dåvarande statssekreteraren i utbildningsdepartementet, den 11 mars 1981. Eftersom konstitutionsutskottet har att granska statsrådens ämbetsutövning och inte statssekreterarnas, har utskottet noterat att dels statsminister Fälldin i svar på fråga av Olof Palme den 27 mars 1981, dels dåvarande statsrådet Britt Mogård i ett pressmeddelande den 20 mars 1981 har tagit avstånd från statssekreterarens uttalanden. Enligt statsrådet Mogårds pressmeddelande hade generaldirektör Ulvhammar och statsrådet träffat en överenskommelse om att generaldirektör Ulvhammar skulle åta sig ett uppdrag som särskilt sakkunnig vad gäller kontaktoch utredningsuppgifter om invandrarbarns utbildning. Ett enigt konstitutionsutskott anser det självklart att alla omplaceringar, oavsett det gäller generaldirektörer eller andra arbetstagare, skall föregås av samråd. Därmed, fru talman, ansluter jag mig till vad utskottet har anfört i punkten 12.

Fru talman! Kockums Construction AB är ett bolag som ingått i Rendex Bjurenvallkoncernen. Företaget har åtnjutit omfattande samhällsstöd i form av lån till bl.a. utvecklingskostnader för ett projekt benämnt Kockums Agrar. Enligt uppgift, bl.a. i en motion till årets riksdag, har Kockums Construction AB erhållit omkring 60 milj.kr. i statliga medel. Som framgår av reservation nr 10 i utskottets granskningsbetänkande har vi socialdemokrater funnit mycket starka skäl för att kritisera regeringens och industridepartementets närmast villkorslösa stöd till företaget och projektet. Regeringen har, helt enkelt, inte berett ifrågavarande ärende så omsorgsfullt som den borde ha gjort. I juni 1979 beviljar regeringen Kockums Construction drygt 7 milj.kr. för att utveckla produkter inom agrosektorn. Åtta månader senare ger regeringen bolaget ytterligare ett lån på 15,5 milj.kr. för utveckling av samma projekt. 1981 försätts bolaget i konkurs.

De pengar som tilldelats Kockums Construction har tagits från anslaget Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna. I proposition 1978/79:49 angavs särskilda villkor för hur dessa pengar skulle användas. Det sades bl.a. att förutsättningen för att få del av dessa pengar var att vissa sysselsättningseffekter skulle uppnås och vara förenade med vissa andra villkor. Vi kan konstatera att regeringen brustit i att ta fram det underlag som behövts för att leva upp till de villkor för pengarnas användning som den själv föreslagit och riksdagen beslutat om. Sent omsider vaknar emellertid regeringen. I augusti 1980 uppdrar industridepartementet åt en revisionsbyrå i Malmö att utföra en ekonomisk utvärdering av den koncern där Kockums Construction ingår som dotterbolag. Jag vill därför på denna punkt, fru talman, ställa ett par frågor till utskottsmajoritetens talesman. Varför skedde inte utvärderingen tidigare, t.ex. innan det andra lånet beviljades? Vad nytt hade inträffat mellan februari och augusti 1980 som föranledde regeringen att beordra en utvärdering av koncernen? På dessa frågor har vi inte fått något svar under utskottets granskningsarbete. Revisionsbyråns utvärdering av Rendex Bjurenvallkoncernen finns fogad som bilaga till utskottets betänkande och visar på en rad egendomligheter. Revisorerna säger bl.a. ordagrant följande: 2. Vid en bedömning av bolagens ställning bör även beaktas att ett omfattande nät av korsvisa borgensåtaganden föreligger inom koncernen. 3.

De fanns långt tidigare, i vart fall redan 1979. Detta har sitt särskilda intresse eftersom regeringen i mitten av 1979 och i början av 1980 beviljat företaget pengar. Det revisorerna funnit står i bjärt kontrast till de villkor som är stipulerade för det anslag från vilket pengarna tagits. Regeringen har med andra ord inte levt upp till de beslut som riksdagen fattade vid behandlingen av proposition 1978/79:49. Regeringen har, enligt vår uppfattning, inte berett föreliggande ärende med den noggrannhet som måste krävas när det gäller betydande finansiella satsningar. Vid beredningen borde man mera ingående ha prövat förutsättningarna för projektet och företagets finansiella ställning. Många som besitter stor sakkunskap har varit mycket kritiska till Kockums Constructions agrarprojekt. Det borde inte ha förbigått regeringen. Men på dessa sakkunniga kritiker har regeringen — åtminstone förefaller det så — inte velat höra. Alltför ensidigt har regeringen i stället lyssnat på dem som varit positiva till projektet. 1978 genomförde Sven Uno Skarp vid jordbrukstekniska institutet en granskning av Kockums agrarprojekt för STU:s räkning. Denna utredning, som i vissa avseenden var starkt kritisk mot projektet, hemligstämplades. Vid utskottsbehandlingen har ingenting framkommit som styrker antagandet att Sven Uno Skarps utredning skulle ha ingått i det underlag varpå regeringen byggt sina beslut. Regeringen har på ett alltför bräckligt material beviljat Kockums Construction AB pengar. Det har blivit dyrt för skattebetalarna. Företagsbilden, redan vid tiden för regeringens första beslut om medelstillgång, borde ha tett sig något tvivelaktig, eftersom bolaget ingick i en koncern, bestående av nio bolag, varav fem var vilande. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till granskningsbetänkandet i denna del.

Fru talman! Under den här punkten behandlar vi regeringens handläggning av lån till Kockums Construction AB. Ärendet har sitt ursprung i en utredning som tillsattes i september 1978. Det var då regeringen tillkallade en särskild utredningsman, som fick i uppdrag att initiera och samordna projekt som skulle syfta till en ökning av industriproduktionen i varvsregionerna som en kompensation för det reducerade fartygsbyggandet. Utredningsmannen biträdess av experter och sakkunniga, och resultatet presenterades i februari 1979. Förslaget finns som bilaga i utskottets betänkande. Utredningsarbetet ledde fram till en positiv syn på projektet Kockums Agrar, och utredningsmannen föreslog att regeringen skulle bevilja lån med sammanlagt 23,5 milj.kr. Det föreslogs också att lånen skulle utbetalas i intervaller, såsom framgår av bilagan. Eftersom Kurt Ove Johansson radade upp de olika beslutstillfällena kan det vara värt att notera att det redan i utredningsförslaget fanns förslag om tidpunkt för utbetalningarna. Lånet beviljades ur anslaget Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna, ett anslag som kom till budgetåret 1979/80 för att utveckla projekt och skapa sysselsättning i varvsregionerna. Propositionen i denna del är också återgiven. I förslaget till beslut om bidrag till sysselsättningsåtgärder finns naturligtvis ett visst risktagande från statsmakternas sida — och den risken tar man för att få fram sysselsättning i de aktuella områdena. Besluten fattades också, som utskottet skriver, i ett skede när behovet av sysselsättningsfrämjande åtgärder i varvsregionen var akut. Socialdemokraterna har åberopat denna proposition i sin reservation. Utgångspunkten är, om jag tolkar reservationen rätt, att det lån som beviljades inte lett till någon sysselsättningseffekt. Det är viktigt att notera att det förhållande som särskilt framhållits i den socialdemokratiska reservationen — att det företag som fick lånet hade 45 anställda, de flesta högutbildade och inga kollektivavtalsanställda — inte är hela sanningen. Det fanns också ett avtal mellan Kockums Construction och Kockums och Helsingborgs varv. Det var varven som skulle svara för detaljkonstruktion, tillverkning, leverans, montage och idriftsättning. Med detta avtal fullföljs kraven i propositionen om åtgärder för att avsedd sysselsättningseffekt senare skulle nås. Det är det som krävs när det gäller utvecklingen av projektets framtid. Den andra delen i reservationen handlar om att regeringen inte ägnat ärendet tillräcklig omsorg vid beredningen. Det har framförts kritiska synpunkter på projektet. Men utredningen med all dess expertis föreslog stödet. Investeringsbanken, styrelsen för teknisk utveckling och Utvecklingsfonden — de tre organ som självständigt har att pröva engagemang i projektet — kom till samma slutsats som regeringen och gav projektet sitt stöd. Regeringen hade också sin uppmärksamhet riktad på den ekonomiska situationen i företaget. Det var därför man redan sommaren 1980 beslutade att uppdra åt revisionsfirman att utföra en ekonomisk utvärdering av den koncern som företaget ingår i. Några ytterligare lån beviljades inte efter det att man hade igångsatt denna utredning. Man kan då självfallet, som Kurt Ove Johansson här gjorde, fråga sig varför den här utredningen inte skedde tidigare. Vid bedömningen av de beviljade lånen hade regeringen vid beslutstillfället inte haft anledning att ifrågasätta den ekonomiska situationen i företaget. Det gjorde man vid det senare tillfälle när beslut om utredningen fattades. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Många har varit kritiska mot projektet i dess helhet, säger Kurt Ove Johansson. Det finns då slutligen anledning att peka på att projektet lever vidare och att konkursförvaltaren vid rekonstruktionen bedömt att projektet är utvecklingsbart och att nya finansiärer nu funnit det så intressant att man har satsat i projektet eller delar av det. Med detta, fru talman, ansluter jag mig till vad utskottet yttrat.

Fru talman! Jag ställde två frågor till utskottsmajoritetens talesman. Jag vet inte om jag skall tolka Bengt Kindbom så att han anser sig ha besvarat den första frågan, nämligen varför man inte gjorde en revision innan man betalade ut det andra lånet. Men vad Bengt Kindbom här sade var egentligen ingenting annat än vad som står i våra handlingar, dvs. att regeringen i augusti 1980 uppdrog till en revisionsbyrå att göra den här revisionen. Men kvar står frågan varför man inte gjorde detta innan man beviljade det andra lånet. Bengt Kindbom sade själv att regeringen hade haft ögonen på företaget just på grund av den finansiella situationen. Då framstår det som ännu mer underligt att man inte gjorde revisionen på ett tidigare stadium. Obesvarad står också den andra frågan, om vad som hade inträffat mellan februari och augusti 1980 och som föranledde regeringen att beordra utvärderingen av koncernen. Utskottsmajoriteten skriver på s. 37 — och Bengt Kindbom var också inne på detta i sitt anförande — att det är viktigt att framhålla att regeringens beslut om pengar till Kockums Construction fattades i ett skede då behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder i varvsregionen var akut. Jag tycker att det är ett ganska märkligt påstående liksom det är en märklig skrivning i granskningsbetänkandet som utskottsmajoriteten gör. Det vilar någonting av den obotfärdiges förhinder över formuleringen. Det faktum att sysselsättningsläget är allvarligt — skulle det befria regeringen från ansvar för hur man använder allmänna medel? Skulle det befria regeringen från ansvar, om man grundar sitt beslut på ett alltför bräckligt material? Eller skulle det befria regeringen från att leva upp till riksdagens beslut och villkor för hur ett anslag får användas? Har man den inställningen, Bengt Kindbom, till konstitutionsutskottets granskningsuppgift, då är det förståeligt varför inte regeringens handläggning av detta ärende leder till någon prickning. Men den synen på utskottets granskningsuppgift har vi reservanter inte haft — det vill jag med kraft 9 Riksdagens protokoll 1981/82:145-146 understryka. Därför har vi också funnit anledning att rikta skarp kritik mot regeringens handläggning. Vi anser nämligen att regeringen skall följa riksdagens beslut och inte fatta egna beslut på bräckligt underlag. Till sist vill jag bara nämna att enligt proposition 1978/79:49 skulle vissa villkor gälla för hur de pengar som fanns inom det här anslagets ram skulle användas. Det fanns ett sysselsättningskrav, och vidare skulle vissa villkor för återbetalning finnas med. Men nu kan vi konstatera, Bengt Kindbom, att det blev varken sysselsättning eller några pengar tillbaka till staten av de pengar som regeringen så frikostigt lånade ut. Företaget gick i konkurs, och regeringslånen till företaget var oprioriterade. Pengarna är med andra ord borta. Därmed kan väl ingen säga annat än att regeringen definitivt inte genom sin handläggning levt upp till de villkor som riksdagen fattat beslut om.
Fru talman! Redan under Kurt Ove Johanssons första anförande funderade jag över om han inte skulle komma med några mer preciserade synpunkter beträffande vad det är för fel som regeringen har begått. Regeringen har ju möjligheter att bevilja lån från det aktuella anslaget — och det är vad man har gjort. Regeringen har också sagt — och den frågan tar Kurt Ove Johansson upp nu — att lånet skall vara förknippat med återbetalningsskyldighet. Om Kurt Ove Johansson läser regeringsbesluten finner han också att det är föreskrivet på vilket sätt och inom vilken tidsperiod som lånet skall återbetalas och vilken ränta lånet löper med. Vi kan alltså konstatera att regeringen har möjlighet att bevilja lån ur detta anslag — och det är det som regeringen har gjort. Då säger reservanterna och Kurt Ove Johansson att regeringen inte ägnat den här frågan tillräcklig omsorg vid beredningen. Men jag har i mitt förra anförande redovisat hela beredningsgången, den särskilda utredningen och dess förslag. Samtidigt har jag pekat på att det fanns en annan huvudfinansiär, nämligen Investeringsbanken, som har beviljat lån av jämförbar storlek. Även styrelsen för teknisk utveckling och Utvecklingsfonden finns med i sammanhanget. Och de här organen har att självständigt pröva om de vill gå ini ett projekt. De har också kommit till samma slutsats som regeringen. Jag tycker att detta är ett ganska betryggande bevis på att regeringen har ägnat frågan tillräcklig omsorg. När fyra stödjande organ har kommit till samma uppfattning, kan man inte säga att det har blivit en dålig värdering av projektet. Där ligger väl också förklaringen till att den här utredningen inte skedde tidigare. I inledningsskedet har ju de här fyra organen — regeringen, investeringsbanken, STU och utvecklingsfonden — haft en samstämmig bedömning. När man riktade uppmärksamheten på den ekonomiska situationen, uppdrog man åt en revisionsfirma att göra en utvärdering av företaget, och då var det också stopp för ytterligare beviljande av lån. Det här kan ju inte vara detsamma som att vara befriad från ansvar. I stället är det ett bevis på att man har tagit ansvar.

Jag har tidigare sagt — och det har vi också gjort i reservationen — att vi tycker att det här ärendet har beretts dåligt, och jag vidhåller att regeringen i denna fråga har lyssnat på dem som har varit positiva till projektet men inte varit särskilt lyhörd för vad som sagts av dem som varit tveksamma när det gäller projektets genomförande. I mitt inledningsanförande nämnde jag att den utredning som gjordes av Sven-Uno Skarp för STU:s räkning sannolikt inte låg till grund för regeringens beslut på denna punkt. Ett annat bevis på den ganska tvivelaktiga beredningen av ärendet finner man, om man läser på s. 37 i utskottsbetänkandet. Där står det bl.a. att det i regeringskansliets material ingick en skrivelse — från ett par namngivna personer — med kritiska synpunkter på projektet. Jag bestrider naturligtvis inte att så var fallet, men ställer mig mycket tveksam till att det skulle ha kunnat vara möjligt för kansliet att seriöst avgöra om kritiken var berättigad eller ej. De båda namngivna personernas skrivelse till industridepartementet är daterad den 5 juni 1979. Om skrivelsen postades samma dag ankom den till departementet den 6 juni. Den 7 juni fattade regeringen sitt beslut. Bengt Kindbom är tillräckligt intelligent för att själv kunna avgöra hur seriöst skrivelsen har kunnat beredas inför regeringssammanträdet. Bengt Kindbom säger vidare att regeringen har rätt att besluta om pengarnas användning när det gäller det här anslaget. Detta har jag absolut inte bestritt. Samtidigt är väl regeringen ändå skyldig att uppfylla de villkor som riksdagen har stipulerat när det gäller användningen av anslaget. Jag skulle ordagrant vilja citera ur proposition 1978/79:49.

Detta blev också riksdagens beslut. Hur skicklig försvarsadvokat Bengt Kindbom än är måste han inse att det som har inträffat i detta fall rimmar mycket illa med riksdagens ställningstaganden och att det är uppenbart att regeringen i det avseendet inte har beaktat de villkor som riksdagen har stipulerat i det här fallet.
Fru talman! Jag vill då fråga Kurt Ove Johansson varför de utredningar som initierats från industridepartementet, och som också finns redovisade i dessa handlingar, inte skall tillmätas någon betydelse — varför den prövning som andra organ har gjort inte tillmäts någon betydelse i sammanhanget. Vi har tidigare pekat på de lån och de stöd som har beviljats. Jag begärde ordet ”igen” därför att Kurt Ove Johansson citerade den del i propositionen som handlar om nedläggningshotade företag. Tidigare har jag sagt att till lånet hade knutits villkor om avtal med Kockums varv. Det var varvet som skulle svara för en hel del verksamheter, vilket innebar sysselsättningseffekter som ligger i linje med vad som ursprungligen har föreslagits i propositionen.

Fru talman! Nu försöker Bengt Kindbom blanda bort korten. Det måste väl efter den här debatten vara uppenbart, även för Bengt Kindbom, att det företag som vi diskuterar gick i konkurs. Verksamheten ledde alltså inte vare sig till sysselsättning eller till att staten fick igen de miljoner av skattebetalarnas pengar som man hade satsat. Jag tycker att åtminstone det borde stå fullständigt klart. Sedan frågar Bengt Kindbom mig om man inte också bör tillmäta de utredningar som har varit positiva en betydelse i sammanhanget. Det är klart —- jag har aldrig bestritt detta. Vad vi tycker har varit felaktigt är att regeringen har lyssnat för mycket på dem som varit positiva till projektet, samtidigt som man inte har lyssnat till dem som har kritiserat projektet som sådant. Jag nämnde Sven-Uno Skarps utredning för STU:s räkning, som hemligstämplades och som tydligen inte varit med vid regeringens beredning. Jag har också pekat på det brev som åberopas såsom en skrivelse som skulle ha legat med vid regeringens bedömning. Det skickades in den 5 juni, och kom till regeringskansliet den 6 juni, och regeringen fattade sitt beslut den 7 juni. Bengt Kindbom vet fuller väl att kritiska synpunkter på ett sådant här tekniskt projekt kan man inte gå igenom på en enda dag. Därför tycker jag att det finns fullt fog för vår skarpa kritik när det gäller beredningen av detta ärende.

Fru talman! För några månader sedan skrevs det en del i pressen om den skarpa kritik som konstitutionsutskottet skulle komma att rikta mot regeringen för dess hantering av länsläkarorganisationens avveckling. I jämförelse med denna förhandspublicitet är det mycket måttfulla synpunkter som utskottsmajoriteten nu har ställt sig bakom. Jag tror att orsaken till denna markanta nedtoning av kritiken är att majoriteten under resans gång fått en något klarare bild av vad som faktiskt har förevarit. Bl. a. är man på det klara med att ett enhälligt socialutskott och en enhällig riksdag inte bara har tillstyrkt avvecklingen utan också vid två tillfällen fått rapportering från regeringen om avvecklingen och lämnat denna rapportering utan erinran. Vad majoriteten nu till sist säger är att regeringen både innan propositio Nr 146 nen framlades och därefter kunde ha vidtagit ytterligare åtgärder. Från Onsdagen den minoritetens sida har vi varit frestade att instämma i denna synpunkt — det är 12 maj 1982 klart att man alltid kan göra mer än man gör. Men efter den skarpa kritik som har förekommit har vi valt att avge en reservation, för att få tillfälle att tillbakavisa de anmärkningar som tidigare framförts. Låt mig påminna om några få saker. En enig riksdag står bakom beslutet att avveckla länsläkarorganisationen. I den proposition som beslutet bygger på står det alldeles klart att den organisation på landstingssidan som skall ersätta länsläkarna kan komma att se olika ut i olika län. Vidare framgår det att avvecklingen skall ske successivt under en treårsperiod fram till 1983. Det har alltså inte förutsatts att övergången redan skulle ha varit färdig. Sedan riksdagsbeslutet fattades har det därtill tillstött en del komplikationer, för att tala läkarspråk. En är att en del landsting har kommit på andra tankar när det gäller den miljömedicinska verksamheten. En annan är att förhållandet mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet har blivit litet ansträngt. Staten å sin sida har fullföljt kontakterna med Landstingsförbundet och som bekant träffat ett avtal med förbundet om de miljömedicinska enheterna. Detta avtal redovisades för riksdagen i fjol och lämnades då utan erinran av en enhällig riksdag. Till sist: De här i riksdagen som är experter på sjukvårdsfrågor, nämligen våra kolleger i socialutskottet, står bakom den här reformen och har inte riktat någon kritik mot regeringen för dess hantering av länsläkeriets avveckling. Det är därför faktiskt litet överraskande att de glada amatörerna i konstitutionsutskottet tar sig för att överpröva socialutskottets bedömningar, som riksdagen ställt sig bakom. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen på den här punkten.

Fru talman! I riksdagens beslut — proposition 1979/80:6 — år 1980 om ny organisation för socialstyrelsen innefattades, som här har antytts, en avveckling av den till styrelsen knutna länsläkarorganisationen. Vissa av länsläkarnas uppgifter med bl.a. epidemiologi, miljömedicin, omgivningshygien och smittskydd förutsattes bli uppgifter för landstingen. I förarbetena talades om miljömedicinska enheter. Bakgrunden till detta var i sin tur en skrift, Hälsopolitik i praktiken — förbättringar och krav, som Landstingsförbundet gav ut till sin kongress 1979. Däri målades upp vyer med kunskapsspridning, med erfarenheter från praktisk verksamhet som skulle formuleras till krav, och med möjligheter att utveckla och utvärdera arbetsmetoder i offensivt hälsoarbete. I det senare skulle man utnyttja skiftande experter, t.ex. epidemiologer och omgivningshygieniker. Det där lät ju bra alltsammans. En och annan var Vikerligen skeptisk, men riksdagen fattade som sagt sitt beslut. 138 Det är naturligtvis inte riksdagens beslut vi kritiserar, som Daniel Tarschys försöker antyda, utan hur saken utvecklats. Jag kan ta exempel från mitt eget landsting, Kopparberg. Där har landstinget övertagit smittskyddet. Man har vidare skapat en hälsopolitisk enhet. Den ägnar sig åt epidemiologi men också åt hälsoupplysning/ egenvård, exempelvis information kring narkotika, tobak och alkohol. Länsläkaren finns fortfarande kvar hos staten. De flesta landsting har inte kommit ens så långt som vi har gjort. Om man nu rev grunden för ett arbete som det tagit rätt lång tid att bygga upp organisationen för, så borde man ha sett till att det hade skapats en ny plattform. Det här förslaget forcerades fram på sin tid. Ibland kan en sådan handläggning trots allt gå bra. I detta fall har resultatet inte blivit bra. Tanken på miljöenheter har av olika anledningar inte fullföljts i många av landstingen. Den betydande fackkunskap som finns samlad hos länsläkarna utnyttjas inte i dag. Att granska körkortsintyg kan väl i och för sig vara behövligt, men utgör det en huvuduppgift bland få andra är det fel. Skälet tycks vara att man från regeringshåll inte följt upp eller — om man så vill — slutfört riksdagsbeslutet. Det finns alltså anledning att vara kritisk mot regeringens sätt att hantera detta ärende. Ett antal tjänstemän har utan egen förskyllan kommit i kläm, och allmänheten får inte den service som riksdagen förespeglades när beslutet fattades. Jag kan inskränka mitt anförande till det sagda, då ytterligare en talare från utskottsmajoriteten har begärt ordet. Jag ber, fru talman, att få ansluta mig till den egentligen alltför milda skrivningen i detta avsnitt, nr 14 a, som utskottsmajoriteten står bakom.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har i fråga om avvecklingen av länsläkarorganisationen anfört att det - mot bakgrund av vad som hänt sedan riksdagen 1980 bifallit regeringens förslag härom — uppenbarligen ”funnits utrymme för ytterligare åtgärder från regeringens sida” beträffande såväl beredningsarbetet före propositionsskrivandet som uppföljningen av själva avvecklingsförfarandet. Till formen är utskottets kommentar, för vilken socialdemokraterna och moderaterna i utskottet svarar, synnerligen mild. När begreppet ”regeringen” här begagnas rör det sig i själva verket om tre regeringar och tre statsråd, varav en socialminister och två s.k. hälsoeller sjukvårds”ministrar”. Av den regeringsadvokat som inlett detta debattavsnitt har vi fått höra att de verkligt ansvariga ingalunda är dessa statsråd, utan att det fastmer är vi riksdagsmän, som bifallit det ursprungliga förslaget, som är de skyldiga. I själva verket ligger ”skulden” — om man nu skall använda ett sådant begrepp — mindre hos regeringen eller riksdagen än hos de landsting som sprungit ifrån sin del av den tänkta organisationen. Jag säger inte ”överenskommel sen”, eftersom det grundläggandet felet har varit att någon överenskommelse aldrig träffades.

Han förutsatte, som Daniel Tarschys här redan har sagt, att avvecklingen skulle genomföras under treårsperioden 1981-1983. ö Vi befinner oss i dag vid mitten av denna avvecklingsperiod. Socialstyrelsen genomgår nu en smärtsam omställningsprocess, karakteriserad av att man inte har råd att tillsätta behövliga tjänster, samtidigt som personalen åtnjuter anställningstrygghet. Under tiden har Landstingsförbundet och ett flertal landsting ”tänkt om” i fråga om de i utsikt ställda miljömedicinska enheterna, vilkas tillkomst redan på många ställen är avskriven. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat var i början av innevarande månad fem eller sex länsläkare placerade i miljömedicinskt arbete. I sju län saknas f.n. länsläkare eller därmed jämförbara befattningshavare, sedan vederbörande pensionerats eller sökt annan anställning. I 14 län finns ingen organisation, som har övertagit de med länsläkarorganisationen förknippade uppgifterna, medan ett motsvarande antal länsläkare sitter kvar på sina statliga tjänster utan att längre ha de arbetsuppgifter som genom ”reformen” i fråga helt eller delvis fråntagits dem och utan att veta vad de skall ta sig för framöver. Vad socialstyrelsen beträffar står landet utan tre av de fyra tillsynsläkartjänster som i vissa avseenden skulle ersätta länsläkarna. Man har inte fått medgivande att inrätta dem. Av denna lägesbeskrivning framgår ganska klart att det förslag som riksdagen fick sig förelagt till beslut byggde på föreställningar och förhoppningar, som endast i mycket begränsad omfattning har infriats av landstingen och som lett till ohållbara förhållanden, både för miljömedicinens del och för ett betydande antal statliga befattningshavare personligen. Uppenbarligen har regeringen överskattat den andra partens intentioner och — utan att ha träffat ett villkorligt avtal med vederbörande — avhänt staten möjligheten att tillse att viktiga samhällsfunktioner blir tillgodosedda på ett kompetent och ansvarigt sätt. Det är därför utskottets majoritet har uttalat kritik mot beredningen och uppföljningen av detta ärende. Statsmakternas företrädare får inte stå tomhänta och passiva på det sätt som här har skett. Riksdagen har uppenbarligen också vilseletts, eftersom inte ens den kloka Anna-Greta Skantz i socialutskottet fick gehör för den tveksamhet som hon kände inför ”reformen”. I förmiddags fick vi av Daniel Tarschys veta att konstitutionsutskottet nu är i färd med att verka för en breddning av riksdagens kontrollmakt genom att utsträcka granskningen även till riksdagen och dess fackutskott — ett upplyftande av efterklokheten till en högre nivå. Jag tycker inte att detta är så galet som Daniel Tarschys föreföll att mena, och jag vill därvid åberopa vad Bertil Fiskesjö kallade ”granskningens preventiva funktion”. Även Daniel Tarschys framhöll i ett inlägg i förmiddags att det i ett annat granskningsärende inte var möjligt att ”skilja form och sak”. För mig är saken väl så viktig som formen. Av detta ärende lär vi oss att vi måste granska regeringsförslag ännu mycket noggrannare än vi hittills har gjort. Vi kan inte lita på förhandlingsparters allmänna uttalanden. Vi måste ha villkorliga avtal med dem, innan vi går till beslut. Och om vi kommer i en sådan situation som den som nu har uppstått, måste vi vara beredda att raskt ompröva ”reformer” som inte har kommit att genomföras på avsett sätt. Det måste ankomma på regeringen, på någon regering nu eller senare, att återkomma till riksdagen med en annan och till sitt genomförande säkerställd tingens ordning. Fru talman! Riksdagen skall granska rikets styrelse och förvaltning. Vad jag här redovisat är följderna av den verksamhet som tre regeringar bedrivit — eller underlåtit att bedriva — på det här området. Som jag inledningsvis nämnde har riksdagen varit delaktig genom att godkänna det ursprungliga förslaget. Utskottsmajoritetens kritik av ”regeringen” är därmed också en självkritik. Om kammaren godtar utskottets ställningstagande i denna punkt, måste detta likväl i sak innebära att riksdagen förväntar sig ”ytterligare åtgärder från regeringens sida” för att åstadkomma en rimlig sakernas ordning, med eller utan förnyat riksdagsbeslut. Fru talman! Jag ansluter mig till utskottets uttalande på denna punkt.

Fru talman! Gunnar Biörck har alldeles rätt i att efterklokhet ibland kan vara högst motiverad. Det kan vara befogat att riksdagen ser tillbaka på gamla beslut och finner att de inte var så förnuftiga som man tyckte, när man en gång i världen fattade dem. Men det blir en konstig tingens ordning, om konstitutionsutskottet skall ägna sig åt en sådan här omprövning av frågor, som ligger under andra utskotts domvärjo. Socialutskottet har följt denna fråga under lång tid. Man har inte bara fattat beslutet om avveckling av länsläkarorganisationen, man har också mottagit rapporter från regeringen och lämnat dem utan erinran och man har erhållit rapport om det avtal som staten slutit med Landstingsförbundet och lämnat det utan erinran. Det blir en konstig effekt, om vi i konstitutionsutskottet skall ägna oss åt att göra en överprövning eller efterbedömning av socialutskottets betänkande, som en enhällig riksdag har bifallit. Det framskymtade i Gunnar Biörcks i Värmdö anförande — som jag tycker helt riktigt — att den instans han egentligen är kritisk emot är Landstingsförbundet, och hade dechargedebatten givit en möjlighet att rikta kritik mot det, så skulle han hellre ha låtit elden gå åt det hållet. Nu är dechargegransk ningen en granskning av regeringen, och då blir det den måltavla som för dagen är legitim som får motta Gunnar Biörcks kritik i det här fallet. Jag påpekade i mitt inlägg att det som har hänt efter det att beslutet fattades är bl.a. att landstingen har tänkt om och att det har uppstått vissa friktioner mellan Läkarförbundet och Landstingsförbundet som försvårat övergången. Jag tycker det är svårt att lasta regeringen för detta, särskilt som regeringen har befunnit sig i oavbruten kontakt med riksdagen och inte från det sakkunniga utskottet hittills uppburit någon kritik för sin hantering av frågan.

Fortfarande lär det finnas ett tiotal läkare, som var och en kostar uppskattningsvis 250 000 kr. om året. Det är den personella sidan av saken. Dessutom är det så, att vad man i beslutet förutsatte om de funktioner som landstingen skulle sköta har man inte klarat ut med landstingen. Det är bl.a. det som vår anmärkning gäller.
Fru talman! Daniel Tarschys ifrågasätter om konstitutionsutskottet så att säga skall överpröva vad socialutskottet har gjort eller inte gjort i den här frågan. Det är väl ändå två saker att säga om det. Den ena är att konstitutionsutskottet granskar de ärenden som anmäls till utskottet och inte kan låta bli att göra det. Den andra är att socialutskottet kanske har svårare att göra en överprövning, eftersom detta varit engagerat i saken. Jag tycker inte att det är orimligt att konstitutionsutskottet gör det uttalande som här föreslås; jag tror att det är lättare för konstitutionsutskottet att göra det än för socialutskottet. Daniel Tarschys har engagerat sig i den här frågan. Han är ju specialist på förnyelse genom omprövning, och det här skulle kanske vara ett exempel på det. Men någon vidare förnyelse tycker jag inte att det har blivit genom den här omprövningen. Den har nog varit litet i hastigaste och hafsigaste laget. En ordnad verksamhet har ersatts av oordnad overksamhet, och det är inte bra för saken, nämligen miljömedicinen. Den är också en oförsynthet mot de välutbildade läkare och statstjänstemän som har blivit offer för oordningen. Jag tycker faktiskt att en sådan här sak hör hemma under rubriken ”granskning av rikets styrelse och förvaltning”.

Fru talman! Till det senaste vill jag bara foga två saker. Det har aldrig förutsatts att den här övergången redan skulle vara färdig. I propositionen, som lades fram 1979, sade man att det skulle vara en övergångstid på tre år. Denna treårsperiod har ännu inte gått ut. Dessutom sade man att den regionala hälsovårdsorganisation som skulle uppstå för att ersätta länsläkarväsendet skulle kunna organiseras olika hos olika landsting. Man band sig alltså inte för någon speciell organisation. Jag är fullt medveten om att övergången har inrymt friktioner. Det krävs att alla inblandade anstränger sig för att göra övergången så smärtfri som möjligt. Men jag menar att vi från riksdagens sida inte har skäl att rikta kritik mot regeringen för en politik som riksdagen har ställt sig bakom och för en verkställighetsprocess som riksdagen flera gånger har mottagit rapporter om och lämnat utan erinran.
Fru talman! Jag vill än en gång påpeka för Daniel Tarschys att vad kritiken gäller är uppföljningen av det här ärendet. Daniel Tarschys säger att man visserligen har tid på sig, fram till 1983. Men det är ju fortfarande 4 länsläkare — 4 av 24, tror jag — som inte har detta ordnat. Vidare påpekar Daniel Tarschys att modellen tillät att det här kunde organiseras olika. Ja, förvisso var det så. Men det värsta är att i flera landstingsområden har man inte organiserat det här alls. Det har regeringen egentligen inte ägnat någon uppmärksamhet, såvitt jag kan förstå.
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera Daniel Tarschys senaste inlägg genom att helt enkelt läsa upp vad Gabriel Romanus säger på s. 132 i ifrågavarande proposition. Enligt vad som står där är ”man från landstingsförbundets sida inne på tankegångar som innebär att en miljömedicinsk enhet inrättas inom varje landstingsområde. Jag ansluter mig till dessa tankegångar om att en särskild enhet bör finnas som har ett rådgivningsoch samordningsansvar för ifrågakommande hälsovårdsuppgifter inom varje landsting. Härvid bör de nuvarande länsläkarnas erfarenheter och kunskaper i största möjliga utsträckning tas till vara.” Uppenbarligen har Gabriel Romanus varit inställd på att varje landsting skulle inrätta sådana här enheter. Vidare tog Daniel Tarschys upp frågan om övergångsperioden. Nu är det ju så att det på vissa ställen inte är någon övergång alls. Hela området ligger mer eller mindre för fäfot. Den statliga organisationen är mer eller mindre avvecklad, eller desarmerad, och landstingen har inte inrättat någon ny. Jag tycker inte att det skall vara på det här viset. Det är orsaken till att jag har drivit den här frågan.
Fru talman! Jag tror att vi är överens om att läget f.n. inte är tillfredsställande. Vad vi inte är överens om är i vilken utsträckning regeringen bär skuld till detta. Jag har hävdat att det finns andra faktorer som har medverkat till den här utvecklingen, inte minst genom landstingen själva. På s. 132 i den aktuella propositionen — samma sida som Gunnar Biörck i Värmdö citerade från — står det också: ”Hur denna regionala hälsovårdsorganisation bör organiseras mera i detalj bör avgöras av respektive landsting utifrån lokala förutsättningar och behov.”

Fru talman!

Det mest lärorika exemplet på att det är motiverat att föra den här diskussionen utgör just konstitutionsutskottets eget sätt att behandla frågan. Utskottet har nämligen lämnat över detta ärende till en jurist, som har upprättat en promemoria. Av denna framgår att han funnit att det inte förelåg någon jävssituation för justitieministern, eftersom hans så att säga dubbla uppträdande inte avsåg samma ärende. Det var, som det sägs, fråga om ett ”liknande” fall och två olika personer som i de båda fallen väckte ärendet. Dessa argument hade möjligen kunnat hålla, om det hade varit fråga om traditionella typer av handlingar, men så är inte fallet. Situationen är nämligen den att en sökande till två olika instanser inom statsförvaltningen har ställt en fråga om att få fram visst databaserat material. Av detta har det formellt naturligtvis blivit två skilda ärenden, men frågan är exakt densamma. Det är bara det att den är ställd på två skilda ställen. Saken gäller en begäran att med hjälp av en dataterminal få läsa vissa diarier. Ett diarium är en sammanhållen handling, som man fritt skall få läsa, även om det är databaserat. Ett pappersdiarium skall man ju fritt få lov att bläddra i, utan särskilt överinseende och utan att behöva uppge vad det är man söker. Denna identiska fråga har ställts dels till kammarrätten i Jönköping, där frågeställaren vägrades rätten att fritt få ta del av diariet, dels till justitiedepartementet. Det rör exakt samma datasystem. Saken som skall bedömas, dvs. vägran att möjliggöra för den sökande att fritt läsa i diariet, är densammaii båda fallen. Datorn är densamma. De regler som skall tillämpas i fallen är desamma. Det rör sig i båda fallen om diarier —t.o.m. om samma diarier. Vid kammarrättens terminal i Jönköping kan man nämligen läsa i justitiedepartementets diarium. Och man kan läsa kammarrättens diarium genom att gå till justitiedepartementet och deras terminal. Ärendena är alltså exakt desamma. Därför är det fråga om en missuppfattning, när man tror att det handlar om ”liknande fall”. Det är identiskt lika fall. 5 När frågan om rätten att via en dataterminal ta del av ett diarium väcktes i kammarrätten i Jönköping, fattade dåvarande kammarrättspresidenten Petri beslut i detta ärende.

Att justitieminister Petri — i det ena fallet som kammarrättspresident och i det andra som statsråd — verkligen satt och prövade precis samma ärende framgår av det utdrag som jag här har i min hand. Det är en utskrift från terminalen, som visar vad det är som framställaren avser. Framställaren är alltså samma person i båda fallen, och det är exakt samma sak som Carl-Axel Petri prövar. Detta måste rimligtvis vara vad man kallar ett tvåinstansjäv. Skulle man till äventyrs göra gällande att just den jävsgrunden inte skulle kunna tillämpas, måste under alla omständigheter den s.k. femte jävsgrunden vara tillämplig. Där heter det ju att den som har att handlägga ett ärende är jävig ”om eljest särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”.

Han har naturligtvis ett för alla genomskådbart intresse av att se det senare ärendet avgjort på ett sätt som ansluter till det avgörande som han själv en gång fattat som kammarrättspresident. Identiteten i sak mellan de två ärendena kommer helt bort i konstitutionsutskottets analys, den promemoria som fogats till betänkandet. Orsaken till » att man tror att det handlar om två olikartade fall har att göra med något som är mycket typiskt bland förvaltningsjurister i dag, att de inte rätt förstår att datoriseringen inom förvaltningen har skapat en helt ny situation. Det är numera möjligt att gå till en rad olika myndigheter och ställa samma fråga, därför att man ur databasen kan få fram samma sak hos olika myndigheter. Det betyder alltså att exakt samma sakfråga kan ställas och bedömas i en rad olika myndigheter och att hela jävsproblematiken inom statsförvaltningen då. kommer i ett nytt och i och för sig intressant läge. Jag hade hoppats på att man i konstitutionsutskottet skulle ha förstått detta, men att man inte har gjort det bekräftar vad jag har försökt framhålla här i kammaren i många sammanhang, i samband med tryckfrihetsrättsliga och andra ting, att den nya datatekniken ställer till en förfärlig massa problem. Man är inte beredd att ta konsekvenserna av den. Följden av att denna teknik införs på ett så oreglerat och hämningslöst sätt som sker är att det ställer till besvär för medborgarna och att dessa får en sämre rättsställning än vad de annars skulle få, vidare att sådana situationer kan inträffa som att statsrådet Petri dyker upp i två olika kapaciteter och besvarar samma fråga, vilket han alltså i det här fallet inte bör göra.

En intressant belysning av detta utgör kammarrättens yttrande i ärendet till regeringsrätten som naturligtvis då är gjort av kammarrättspresidenten, sedermera statsrådet Petri. Där finns en rad vändningar och påståenden som visar hur svårt förvaltningsjurister av den gamla typen har att klara ut medborgarnas rättigheter, hur rädda de är för att släppa in medborgarna i den nya typ av förfaringssätt som datoriseringen av offentligt material ju utgör. I skrivelsen till regeringen säger dåvarande kammarrättspresidenten Petri att den som vill göra undersökningar i offentligt material med hjälp av en dataterminal bör ha reella möjligheter att göra meningsfyllda sådana — ett mycket märkligt uttalande. En förvaltningstjänsteman får över huvud taget inte på det sättet gradera människor och säga: Ni får tillgång till offentligt material bara om ni kan göra meningsfulla sökningar i det. Det visar bara att tjänstemannen i fråga inte har förstått sin roll som uppehållare av offentlighetsprincipen. Förre kammarrättspresidenten Petri skriver i samma utlåtande, som en motivering till att han den gången vägrade den sökande att få använda terminalen för att söka i diarierna: ”Det vore enligt kammarrättens mening mycket betänkligt att inskränka tillgången till databasen till det fåtal personer som har utbildning för att sköta den.” Det är ytterligare ett högst uppseendeväckande yttrande. Det skulle nämligen betyda att kammarrättspresidenten resonerade så, att eftersom hittills så få personer har teknisk kompetens att manövrera en terminal, skall de som har sådan kompetens också förvägras att manövrera den. Det är ju en fullkomligt absurd och naturligtvis helt rättsvidrig slutsats. Förre kammarrättspresidenten Petri säger vidare i samma utlåtande: ”Med hänsyn till de risker som sålunda finns är det enligt kammarrättens mening oförsvarligt att — i vart fall till en helt okänd besökare — upplåta terminalen utan att betryggande kontroll anordnas.” Herr kammarrättspresidenten tycker med andra ord att det är belastande för en sökande om han är okänd. Det visar att Carl Axel Petri inte har förstått innebörden i anonymitetsrätten. Var och en som vill söka i offentliga handlingar har rätt att vara anonym, men enligt vad som sägs i det här utlåtandet blir man betraktad som skum eller misstänkt på något sätt, om man som anonym vill söka i offentliga handlingar och utöva sina medborgerliga rättigheter. Carl Axel Petri har som sagt inte förstått innebörden i anonymitetsrätten. I samma utlåtande säger förre kammarrättspresidenten också att det finns en fara för att vederbörande ur databasen kan ta bort ett tidigare mål, dvs. använda terminalen på ett sådant sätt att han raderar ut olika uppgifter. Det är också helt felaktigt, för det hade varit möjligt för kammarrättspresidenten att med ett enda telefonsamtal till den central där databasen finns lagrad undvika detta. Det finns en mängd citat av det här slaget som jag skulle kunna anföra för att visa att landets nuvarande justitieminister i det här ärendet, som vi har anmält därför att vi tyckte det var intressant, på ett flagrant sätt avslöjar att han över huvud taget inte har förstått grundläggande drag i offentlighetsprincipen och dess tillämpning och vad medborgarnas rättigheter innebär. Jag vidhåller att det här måste vara fråga om ett jävsproblem. Det har naturligtvis uppstått på grund av att de uppgifter som skulle tas fram var lagrade i samma databas. Själva frågeställningen var densamma, men den väcktes så att säga på två ställen. Här måste det vara fråga om ett jäv. Saken är i bägge fallen exakt densamma, och Carl Axel Petri har som kammarrättspresident resp. som statsråd deltagit i prövningen av den i två olika sammanhang. Detta måste konstituera jäv.

Herr talman! Jörn Svensson talar om allehanda ting och intressanta ting. Huvudparten av dem diskuterades i samband med propostitionen om ADB och offentlighet. Jag skall inte upprepa den debatten. Det skulle vara en överloppsgärning, eftersom Jörn Svensson redan har gjort denna upprepning. Vad utskottet haft att ta ställning till är ifrågasatt jäv. Utskottet har gått igenom de jävsgrunder som finns, applicerat dem på de ifrågasatta jävsbrotten och funnit att ingen jävsgrund är tillämplig. Jäv har således icke förelegat. Vid det senaste beslutstillfälle som statsrådet Petri deltog i har, jämfört med det tidigare beslutstillfället, ärendet varit ett annat. Det var nämligen ett nytt ärende. Den klagande har varit en annan, och t.o.m. justitieministern har varit en annan. Till yttermera visso gick avgörandet den andra gången i en annan riktning än första gången. Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till vad utskottet har anfört.
Herr talman! Vi har velat få detta problem diskuterat litet mer djupgående, och därför har vi inte ställt något yrkande. Jag tycker inte att Bertil Fiskesjö hade behövt känna sig så hotad att han kom med vilseledande uppgifter. Det är alltså fråga om att samma person har deltagit i prövningen av samma fråga vid två olika tillfällen. Bertil Fiskesjö försöker komma ifrån saken genom att säga att det är två olika sökande. Hur vet Bertil Fiskesjö det? Den sökande har rätt att vara anonym och kan uppträda under vilket namn som helst. Jag, Jörn Svensson, kan anhängiggöra två likadana ärenden i två olika instanser och i det ena fallet kalla mig Malte Palmgren och i det andra fallet Vilhelm Voigt eller något annat. Det har ingenting med saken att göra. Vad det handlar om är att statsrådet Petri har deltagit i bedömningen av identiskt samma sak vid två olika tillfällen, i två olika sammanhang. I det senare sammanhanget hade det en uppenbar betydelse för honom hur ärendet utföll. I den betydelsefulla delen av ärendet, nämligen att man inte har rätt att söka i ett databaserat diarium, var beslutet i de båda fallen exakt detsamma. I det avseendet var det inte olika beslut, vilket Bertil Fiskesjö mycket väl hade sett om han hade studerat handlingarna. Det slutgiltiga beviset för att Bertil Fiskesjö har fel har jag här i handen.

Det är nämligen så att ärendet först väcks i kammarrätten och överprövas i regeringsrätten, och sedan är det så att säga slut i den delen. Därefter väcks samma fråga i justitiedepartementet och överprövas i regeringen. I det ena ledet sitter Carl Axel Petri i kammarrätten och bedömer saken, och i det andra ledet sitter han med vid regeringens bedömning av saken. Det lustiga är, att när det sedan begärs beslutsmotivering på justitiedepartementets beslut, så anförs som beslutsmotivering regeringsrättens dom och ingenting annat. Det är det slutliga beviset på att det handlar om precis samma sak. Men det intressanta, som Bertil Fiskesjö inte har förstått, är att just detta att de två ärendena blir ett och samma har att göra med den speciella situation som uppstår när man kan ställa en fråga till en förvaltning via en dataterminal, eftersom man kan ställa samma fråga till alla delar av förvaltningen som använder en gemensam databas, från vilken man kan söka en och samma handling efter samma diarium. Det är det som är det rättsligt intressanta, dvs. att personer därmed kan råka ut för jävssituationer som inte alls liknar de traditionella, när man bara hade pappershandlingar. Jag hade hoppats att denna medborgarrättsligt intressanta problematik skulle ha väckt konstitutionsutskottets intresse och inte bara medfört detta avfärdande. Det var vår mening att möjliggöra ett intressant meningsutbyte kring denna problematik genom att vi inte ställer något yrkande och konstitutionsutskottets talesman därför inte skulle behöva sätta sig i någon försvarsposition och absolut avfärda hela saken. Men medge att det här är en mycket intressant och intrikat fråga, som vi för länge sedan borde ha uppmärksammat i denna kammare.

Herr talman! Reservation nr 12 i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande behandlar två frågor: dels frågan om inrättande äv ett produktregister, dels deklarationsplikten när det gäller hälsooch miljöfarligt avfall. Redan vid 1975/76 års riksmöte beviljade riksdagen anslag för inrättande av ett produktregister. Men detta register är fortfarande inte färdigt, trots att sex år förflutit sedan beslutet togs. Hösten 1981 upprepade riksdagen tidigare gjorda uttalanden och underströk vikten av att arbetet med produktregistret skulle bedrivas så att det snarast skulle komma till praktisk användning. Riksdagen har också med skärpa framhållit att skyddsombuden på ett tillfredsställande sätt skall få tillgång till registret för sin verksamhet. Trots riksdagens entydiga uttalande har de borgerliga regeringarnas handläggning av frågan om ett produktregister präglats av anmärkningsvärd passivitet. Hittills har man endast samlat in innehållsuppgifter för råvaror, dvs. för sådana kemiska produkter vilkas innehåll i allmänhet står på förpackningarna. Man har, så vitt jag har kunnat finna, ännu inte beslutat om hur man skall gå vidare med de andra produkterna. Det rimmar verkligen illa med de uttalanden som riksdagen har gjort. Regeringens arbete i detta sammanhang präglas av medveten långhalning. En viktig orsak till fördröjningen är förmodligen att den kemiska industrin mycket bestämt motsatt sig tillkomsten av ett register. Företrädare för industrin har gång på gång uppvaktat regeringen i denna fråga. Och det verkar ha gett resultat. Inte någon av de borgerliga regeringarna har tagit de beslut som varit nödvändiga för att få fart på arbetet med ett produktregister. Den borgerliga regeringen är uppenbart mera lyhörd för industrins krav än för de beslut och uttalanden som riksdagen gör. Vid flera tillfällen har riksdagen också givit uttryck för att produktregistret måste ges en sådan utformning att skyddsombuden på ett effektivt sätt bereds tillgång till för deras verksamhet nödvändiga uppgifter ur registret. Regeringen har emellertid i sitt uppdrag till produktkontrollnämnden inte tagit fasta på dessa riksdagsuttalanden utan i stället betonat långtgående sekretesskrav. Det har heller inte varit möjligt att med utgångspunkt i regeringens direktiv utreda hur ett produktregister skall utformas för att effektivt tjäna miljöintresset. Detta faktum står dåligt i överensstämmelse med riksdagens uttalanden. Jag skulle därför vilja fråga Torkel Lindahl, som jag vet företräder majoritetslinjen, om han bestrider att regeringen i sitt uppdrag till produktkontrollnämnden betonat långtgående sekretesskrav. Riksdagen beslutade 1975 att de som yrkesmässigt utövar verksamhet där miljöfarligt avfall uppkommer skall vara skyldiga att årligen lämna uppgift om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering. Jag har gått igenom det material som låg till grund för riksdagens beslut 1975 i denna fråga. Det är en mycket intressant läsning, inte minst därför att det rådde stor samstämmighet i riksdagen och hos remissinstanserna om nödvändigheten av en deklarationsplikt på området och vikten av att uppgifterna om miljöfarligt avfall skulle lämnas årligen. Det huvudsakliga motivet för denna årliga deklarationsplikt var att såväl mängd som sammansättning av miljöfarligt avfall från ett och samma företag mycket snabbt kan förändras. Ett faktum som knappast någon kan bestrida. Ett enhälligt jordbruksutskott tillstyrkte deklarationsplikten. Men utskottet nöjde sig inte bara med detta. Man fann dessutom att deklarationsplikten borde omfattas av en straffbestämmelse, vilket också blev riksdagens beslut. Det skulle vara förenat med straffansvar, menade utskottet, att bryta mot föreskrift att årligen lämna uppgift om en hälsooch miljöfarlig varas art, sammansättning, mängd och hantering. Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att regeringen beslutat att deklarationsplikt inte skulle gälla för åren 1977, 1979, 1981 och 1982. Regeringens handlande står definitivt inte i överensstämmelse med riksdagens klart uttalade viljeinriktning. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i denna del.

Herr talman! Det jag vill kommentera är vad som i granskningsbetänkandet anförs vid punkten 14, Övriga frågor, d) Tillämpningen av lagen om hälsooch miljöfarliga varor m.m. Själva skrivningen i denna del på sidan 39 är mycket kortfattad, endast några få rader. Den egentliga redovisningen finns i bilaga nummer 18 med underbilagor. För granskning har här tagits upp två frågor inom området, dels regeringens beslut att underlåta att infordra av riksdagen beslutade deklarationer avseende miljöfarligt avfall under vissa år, dels dröjsmålet med att färdigställa det produktregister om vars upprättande riksdagen beslutade redan vid 1975/76 års riksmöte. Utskottsmajoriteten finner inte anledning till något särskilt uttalande med anledning av regeringens handläggning av dessa frågor. I reservationen nr 12 till granskningsbetänkandet är man av annan mening och föreslår en skrivning som framför kritik dels mot att regeringen meddelat undantag från deklarationsplikten för miljöfarligt avfall under åren 1977, 1979, 1981 och 1982, dels mot att produktregistret, sex år efter beslutet om dess inrättande, ännu inte färdigställts. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna, i regel till varje riksmöte, tagit upp de två här aktualiserade frågorna i våra miljöpolitiska motioner. Detsamma har skett från socialdemokratiskt håll. Yrkandena har följts upp i reservationer till jordbruksutskottets betänkanden, som sedan med en rösts majoritet har nedröstats här i kammaren. Vi anser att de här frågorna är viktiga och angelägna, främst för de människor som kommer i beröring med kemiska produkter ute i arbetslivet. Jag har själv mångårig erfarenhet av både tillverkning och hantering av kemiska produkter och kan med utgångspunkt i denna min erfarenhet understryka vikten av att de här frågorna snarast blir lösta. Den kritik som framförs i reservationen nr 12 innebär inte någon så kallad ”prickning” av något särskilt statsråd. Kritiken riktar sig mot de olika regeringar som suttit sedan beslutet om produktregistret fattades för sex år 10 Riksdagens protokoll 1981/82:145-146 sedan. Vi tycker att det finns fog för den kritik som förs fram i reservationen. I konsekvens med att vi stött reservationer med likartat innehåll som reservation nummer 12 kommer vi i den kommande voteringen om granskningsbetänkandet att rösta på reservationen. Det innebär, herr talman, att jag yrkar att riksdagen vid beslut under punkten 14, Övriga frågor d), lägger till handlingarna med gillande av den skrivning som föreslås i reservationen 12 till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Frågorna om produktregister och deklarationsplikt kan låta väldigt enkla. Det kan låta väldigt enkelt att sätta i gång och göra ett produktregister. Det har väl vi riksdagsledmöter gått omkring och inbillat oss under en tid. Men om vi börjar titta litet närmare på problemen, tror jag att de allra flesta av oss ganska snabbt kommer att erkänna att detta faktiskt är en ganska svårhanterlig materia. Ett av problemen som vi haft att göra med tidigare i konstitutionsutskottet gäller sekretessfrågorna. Det är väldigt lätt att säga att de och de skall ha tillgång till de här uppgifterna. I de allra flesta fall är det helt rimligt att komma med sådana krav. Nu är det emellertid så att det på det här området finns ett litet problem. Tekniska produkter kan man skydda genom att patentera dem, mönsterskydda dem eller på annat sätt se till att detta är min produkt; den får ingen komma och kopiera. Sådana möjligheter finns inte på det kemiska området. Därför är ”recepthemligheten” av visst intresse. Man kan inte bara rycka på axlarna åt detta. Detta plus en del andra problem, nämligen att det är fråga om ett mycket omfattande och stort register som måste byggas upp på ett sätt som gör att man verkligen kan komma in och titta i det, gör att det här är krångligt och tar tid. Dessutom är det faktiskt så att själva uppbyggnaden av produktkontrollregistret är någonting som lyder under produktkontrollnämnden, och den står inte under riksdagens granskning. Sedan har vi frågan om deklarationsplikt. Riksdagen har velat ha en årlig deklarationsplikt av miljöfarliga varor. Det visade sig ganska snart att det här rör sig om 100 000 olika ämnen. Det blev en våldsam ansamling av blanketter hos naturvårdsverket och produktkontrollnämnden som hade att ta emot detta. Det var en ansamling av blanketter med uppgifter som egentligen visade sig säga väldigt litet. Detta har nu upprepats vid tre olika tillfällen, och naturvårdsverket har vänt sig till regeringen och sagt att detta är meningslöst och att vi på något sätt måste försöka värdera ut vad vi gjort. Tar vi en ny omgång kommer vi bara att dränkas av nya blanketter för blanketternas egen skull, och vi får inte göra en ordentlig utvärdering av arbetet och försöka ta fram vad vi egentligen vill komma åt. Regeringen har sagt: All right, det är rimligt att vi försöker få litet vett och sans i detta och inte bara hystar in blanketter. Det är detta som Kurt Ove Johansson är litet grand putt på. Det tycker jag inte att han skall vara. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets yttrande i denna del.